Herr talman! Under alla mina år i riksdagen har problemen i norra Sverige diskuterats. Ursprungligen och ända fram till modern tid gällde det regionen Norrbotten, dess väldiga problem och om det över huvud taget fanns någon möjlighet för denna region att överleva. Det har nu skett en glädjande utveckling i regionen. Jag vill gärna citera vad landshövding Lassinantti sade inför länets höstlandsting förra året: ”Folkmängdsutvecklingen under de senaste åren speglar den positiva näringsutvecklingen. Länet kommer i år att för andra året i följd uppvisa ett flyttningsöverskott. Så sent som år 1969 förlorade länet under ett år över 5 000 invånare genom flyttning till andra län. Samtliga kommuner hade detta år flyttningsförluster gentemot övriga landet. För fyrkantskommunerna uppgick flyttningsförlusterna gentemot landet i övrigt till 2100, varav Luleå svarade för över hälften. Ser vi till statistiken för första halvåret 1974, uppgår länets flyttningsvinst gentemot andra län till ca 330. Främst fyrkantsregionen men även kommuner som Jokkmokk, Kalix och Haparanda har ett positivt netto mot andra län. Flyttningsförlusterna för de övriga kommunerna är också avsevärt lägre än 1969.” Det är alltså regionalpolitiken och lokaliseringspolitiken samt naturligtvis den statliga näringspolitiken och industripolitiken i norra Sverige som ger resultat. Nu har diskussionen de senaste åren rört vissa delar av Norrbotten, där man — och det erkänner jag — har en obalans inom regionen. Emellertid är Norrbotten inte det enda län som har sådana besvär. Även i regioner som ser mycket bra ut ur sysselsättningssynpunkt kan man ha vissa delar som inte har samma goda sysselsättning, och det gäller i områden som ligger utanför stödområdet. Nu erkänner jag själv att problemen i Övertorneå är mycket besvärliga, och det är det som har föranlett mig att tillsätta den speciella arbetsgruppen i Övertorneå. Den tillsattes så sent som förra året och har ännu inte i detalj utformat hela sitt program, ett program som redan är mycket ambitiöst men som kommer att bli ännu mer ambitiöst. Det är en sak som jag vill polemisera mot i herr Stridsmans anförande. Herr Stridsman gör gällande att orsaken till att Övertorneå och Pajala inte har fått någon industrilokalisering är att stödet är för stelbent. Det är inte tillräckligt stimulerande, säger herr Stridsman. Men vi har ju ändå möjligheter att i det inre stödområdet ge mycket omfattande stöd till industrilokalisering. Snarare är det ju så att om skattebetalarna och allmänheten hade riktigt klart för sig hur omfattande subventioner företagen får som lokaliserar sig till det inre stödområdet, skulle man kanske reagera på ett annat sätt. Jag tror att det är mycket farligt att som herr Stridsman gör föra det resonemanget att det här lokaliseringsstödet, som är så pass omfattande, inte räcker i de ifrågavarande kommunerna. Då säger sig naturligtvis företagare som eventuellt skulle vara intresserade: Jaså, är det så gräsligt besvärligt så att riksdagsmännen där uppe talar om att det stöd som samhället kan ge — med 50 96 bidrag till byggandet och 50 96 bidrag till maskiner samt mycket gynnsamma lån — inte skulle vara tillräckligt stimulerande. Det vore intressant att höra om herr Stridsman kan namnge ett enda företag som har varit intresserat av att komma dit upp men sagt att vi tycker inte att stödet är tillräckligt. Jag skulle gärna vilja tala med ett sådant företag. Arbetsgruppen i Tornedalen har nu arbetat några månader. Gruppen föreslår en rad initiativ, bl.a. det transportstöd inom området som herr Stridsman tog upp, och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Men detta förutsätter.absolut att det privata näringslivet tänker om och känner sitt ansvar för utvecklingen i Norrbotten. Det är klart att utan de statliga insatserna hade landshövding Lassinantti inte kunnat lämna en så gynnsam rapport som han gjort. Det är ju de statliga företagen som har gjort de stora investeringarna. De svarar för 75-80 96 av de totala industriinvesteringarna i länet. Vi väntar där ytterligare utbyggnad av industrin på den statliga sidan. Nu har ju ingen uppe i Norrbotten — jag hoppas inte heller herr Stridsman —- nedvärderat den satsningen som sker i Luleå. Jag är helt övertygad om att den satsningen kommer hela Norrbotten till godo. Och den kommer att få spridningseffekter runt om i länet. Arbetsgruppen för Övertorneå hade i uppdrag att ta kontakt med NJA där uppe. Det har gruppen redan gjort och börjat diskutera hur man skall kunna lägga ut tillverkningsenheter på andra håll i Tornedalskommunerna. Det är möjligt att det fordrar speciella insatser, och då får vi vara beredda att diskutera den frågan. Vi har alltså helt klart för oss att ytterligare insatser behöver göras just i denna del av Norrbotten, men jag vågar hävda att de bidrag och lån som erbjuds i lokaliseringspolitiskt syfte är så gynnsamma att de skulle kunna vara tillräckliga för att förmå ett industriföretag att etablera sig där. Vi har ändå till det inre stödområdet lyckats få en hel rad företag till orter där man enligt min mening varken har bättre eller sämre förutsättningar än de nu aktuella kommunerna.

Herr talman! Jag instämmer helt med statsrådet när det gäller den glädjande omvändning vi fått i befolkningsutvecklingen i vårt län. Vad som är bekymret och vad som givetvis är anledningen till min interpellation är att vi fått en inomregional obalans, som är kolossalt besvärande just för de kommuner som upplever den, speciellt för dem som jag har tagit upp i interpellationen — Övertorneå och Pajala kommuner. Men jag kan också, i likhet med arbetsmarknadsministern, återge något av vad landshövdingen sade i höstas i samband med landstingets öppningssammanträde. Det gällde bl.a. skogsindustrins förutsättningar att få fram råvaran. Landshövdingen sade: ”Det är ingen nyhet. Nyheten är att vi för varje år kan konstatera att vi närmar oss en punkt då inlandet i många av sina delar inte längre är levande. Vi har också lärt oss för varje år hur svårt det är att skaffa det underlag som skulle trygga ett levande inland på en sådan nivå att vi samtidigt tryggar skogsindustrin och sysselsättning i vidaste bemärkelse.” Landshövdingen gav alltså uttryck för att man för länet som helhet kan se en glädjande utveckling — och det kan jag helt instämma i. Men samtidigt underströk han att vi har ett allvarligt problem just när det gäller inlandet och Tornedalens utveckling, något som jag hoppas att också arbetsmarknadsministern är medveten om. Det konkreta i det här resonemanget är: Vad skall man hitta på för att kunna vända den utvecklingen? Jag skall inte läsa upp en mängd siffror för att visa hur utvecklingen varit. Det tror jag inte att vi är betjänta av. Vi vet att den är allvarlig och att man går emot en befolkningskatastrof. Hela skolväsendet håller på att rasa samman i de båda kommunerna, men det skall jag inte ge mig närmare in på. Vad jag efterlyser är nya arbetstillfällen. Det är nödvändigt om vi skall kunna utveckla de här kommunerna och om de över huvud taget skall kunna bestå. Om man skall kunna hålla kvar unga människor måste de kunna få jobb. Jag är också medveten om att vi måste lita på den statliga satsningen, och det försökte jag säga i mitt huvudanförande. Jag gör alltså det erkännandet. Men när man ställer krav på att privat företagsamhet skall komma upp till dessa områden — vilket jag inte har någonting emot att man gör — skall man komma ihåg att det inom kommunerna knappast finns någon privat företagsamhet att ställa krav på. Det finns många duktiga småföretagare, men de orkar inte själva få näringslivet inom kommunerna att blomstra. Det finns knappast ett privat näringsliv inom länet som kan tänkas utvecklas så att det etablerar sig inom Övertorneå kommun eller Pajala kommun. Det har sagts — och jag tror att det är riktigt — att vi måste satsa på statliga företag. Men om vi skall få dit privata företag måste vi kanske sträcka oss långt ner i landet för att finna företag som vill starta filialer eller någonting i den stilen. I detta sammanhang måste jag återkomma till mitt påstående att lokaliseringsstödet i dag har en stelbent utformning. Det ger inte möj ligheter till punktvisa insatser där man behöver stödet bäst. Ta sysselsättningsstödet som ett exempel! Arbetsmarknadsministern säger här att det finns goda exempel på att man har lyckats få företag till det inre stödområdet och att det därför bör gå bra också i Övertorneå och Pajala. Jag kan instämma, eftersom jag har varit ute och rest med inrikesutskottet och sett många fina exempel på lyckade investeringar i det inre stödområdet, bl.a. i Östersund. Men handen på hjärtat, herr arbetsmarknadsminister! Jag har ingenting emot att Östersunds kommun får en hel del industrier. Men tror någon av ledamöterna i kammaren — vi är visserligen inte så många här just nu — på allvar att Övertorneå och Pajala kommuner kan ta upp tävlan i frågan om en eventuell etablering om valet står mellan t.ex. Östersund och dessa kommuner längst uppe i norr? Stödmöjligheterna är ju exakt desamma. Vi måste få till stånd en differentiering i detta avseende, t.ex. genom ett sådant förstärkt sysselsättningsstöd som vi har föreslagit från centern. Låt stödet utgå i fem år eller kanske längre tid för att stimulera till etableringar! Det avgörande är att vi kommer ifrån den stelbenta handläggningen av ärendena och får en större flexibilitet när det gäller stödformer. Det är riktigt att det utgår omfattande subventioner till stödområdet, men det är vi alla medvetna om. Jag tror inte att vi skall beteckna det som något slags fattighjälp. Men vi måste få det nuvarande stödet, som utgår med 50 96 till byggnader och 50 96 till maskiner, mera differentierat. Jag vill upprepa min tidigare fråga till statsrådet. Med den nuvarande stelbenta utformningen av lokaliseringsstödet är jag mycket pessimistisk vad gäller möjligheterna att få företag att etablera sig i de två kommuner som vi nu diskuterar. Jag tror därför att vi måste sätta in en bättre arsenal, t.ex. ett förstärkt sysselsättningsstöd, åtgärder inom skattepolitiken och kanske speciella avgiftslättnader för dessa områden för att locka dit företagen. Detta bör givetvis gälla också de statliga och de kooperativa företagen. Jag efterlyser fortfarande varför statsrådet inte tror att flexibilitet, selektivitet och möjligheter till punktvisa insatser kan vara en väg att förbättra sysselsättningen i sådana här kommuner.
Herr talman! Det är inte så att lokaliseringsstödet utgår med sitt högsta författningsenliga belopp ens i inre stödområdet. Mig veterligt har vi aldrig givit något företag som etablerat sig i Östersund det maximala bidraget. Det är en väldig skillnad mellan att få högsta tänkbara bidrag och att få ett mindre bidrag. Den arbetsgrupp för Övertorneå, som nu bl.a. har kontakter med Industriförbundet för att utröna vilka planer man har inom industrin att utöka och nyetablera, kan däremot lova att den som etablerar sig i Övertorneå eller i Pajala får det maximala bidraget. Det finns inte många kommuner där man utan vidare kan säga det. Vi har alltså möjligheter —- det vet herr Stridsman — att lova det maximala bidraget. Den som får det, erhåller också ett verkligt rejält stöd till sin företagsetablering. Jag utgår också från att alla goda krafter måste hjälpas åt i dessa strävanden. Det räcker inte med att bara ställa frågor till arbetsmarknadsministern. Den som är riksdagsman från den aktuella delen av landet får också hjälpa till genom att försöka ta reda på om det finns några företag som vill komma dit. För dessa får man då beskriva alla de fördelar som är förenade med att vara placerad uppe i denna vackra del av vårt land, där man dessutom kan få maximalt lokaliseringsstöd i form av bidrag till maskiner och till byggnader, i form av lån på mycket gynnsamma villkor, i form av utbildningsbidrag och i form av sysselsättningsstöd. Man kan alltså få subventioner där uppe som man inte kan få i någon annan del av landet.
Herr talman! Naturligtvis skall jag inte gå in på enskildheter, men jag har i alla fall en viss erfarenhet eftersom jag ibland sitter med på lokaliseringsdelegationens sammanträden och behandlar ansökningar om lån och bidrag. Jag har en känsla av att företag inom det inre stödområdet, oavsett i vilken kommun och i vilken del av landet de är belägna, kommer i åtnjutande av 50-procentigt statsbidrag, medan företag inom det allmänna stödområdet får ett 35-procentigt bidrag. Det är ju det beslut som vi har tagit i riksdagen. Sysselsättningsstödet är någonting som regeringen beslutar om — närmast arbetsmarknadsdepartementet. Där har man, efter vad jag förstår, inte möjlighet i dag att ge annat än ett treårigt sysselsättningsstöd. Jag är helt övertygad om att kunde man t.ex. utöka sysselsättningsstödet till fem år och kombinera det med skatteoch avgiftslättnader och alltså i kontakter med företag erbjuda dem sådana bättre villkor, då skulle man lättare kunna lokalisera företag till just sådana här speciella orter. Sedan till frågan om jag haft kontakt med företag. Tyvärr är mina kontakter dåliga på det området — det har inte förekommit några. Men jag tycker det vore intressant att få träffa företag och kunna säga åt dem att de t.ex. hade möjlighet till skatteoch avgiftslättnader och ett utökat sysselsättningsstöd. Skulle inte chansen då öka att få företag just till områden som Övertorneå och Pajala?

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om det förekommer samarbete i någon form på det vapentekniska området mellan Sverige och Sydafrikanska republiken. Svaret på frågan är nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är minst lika intressant som frågan. Bakgrunden till frågan är nämligen följande. Mot Sydafrika råder ett internationellt vapenembargo. Emellertid har Sydafrika för att söka kompensera detta självt utvecklat sin vapenindustri. Bl. a. har man framtagit en mini-kpist MPS. Denna har väsentligen tillverkats i Pretoria. Chefskonstruktör har varit en svenska vapentekniker, Kjellgren. Man kunde nyligen läsa i en svensk militärteknisk tidskrift: ”Matematiska modeller för databehandling av samtliga mekaniska, ballistiska och taktiska funktioner framtogs vid utvecklingen av mini-kpisten MPS vid Nat. Institute of Def. Research i Pretoria. Dessa erfarenheter har varit ovärderliga för utvecklingen av MKS.” MKS är en automatkarbin som har utvecklats för det svenska försvaret. Tidskriften konstaterar: ”Av praktiska skäl har huvuddelen av arbetet måst ske utomlands.” Först lånas alltså en svensk konstruktör ut till ett bojkottat land. Sedan sker ett utbyte av information, vilken används vid vapenkonstruktion för svenska syften, och huvuddelen av arbetet förläggs utomlands. Informationen har släppts fram av det sydafrikanska försvarsforskningsinstitutet, information som givetvis ursprungligen varit den sydafrikanska statens egendom. Tillåt mig ställa en följdfråga: Är dessa uppgifter ur tidskriften i fråga riktiga? Finner statsrådet i så fall förfarandet lämpligt?
Herr talman! Jag tror att herr Svensson i Malmö har fått många uttryck för att den svenska regeringen inte har haft anledning att ta upp några förbindelser med Sydafrikanska republiken. Jag vill försäkra att det inte förekommer samarbete mellan staterna på det här området. Jag beklagar att jag inte känner till den uppgift som herr Svensson har lämnat. Vi har naturligtvis inga möjligheter att förhindra att en enskild person, som kan ha vistats i Sydafrika, utifrån sina intressen har hjälpt till med den här konstruktionen. Men jag uppfattade att herr Svenssons fråga gällde om det hade etablerats något samarbete mellan försvarsdepartementet eller någon av de organisationer som sorterar under försvaret och Sydafrikanska republiken. Jag kan naturligtvis inte svara för en enskild person. Samhället har inte på något sätt varit med i detta sammanhang. Jag kan upprepa att mitt svar är ett klart nej.
Herr talman! Jag har inte ett ögonblick satt i fråga att det med regeringens vetskap eller godkännande skulle ha skett något sådant samarbete. I det avseendet accepterar jag självklart svaret för vad det är, men det är ju känt från andra delar av administrationen att ett och annat kan förekomma som inte alltid är under de politiskt ansvarigas kontroll utan som är en följd av självsvåldiga enskildas eller självsvåldiga myndigheters agerande. Jag skulle vilja sätta i fråga om det inte finns skäl att undersöka vad som här har förevarit. Det är inte bara det att en enskild person har lånat ut sina tjänster till den sydafrikanska staten — det kan naturligtvis inte den svenska regeringen i och för sig hindra — utan det intressanta är att det tydligtvis förekommit en systematisk användning av ett så att säga systematiskt informationsflöde i samband med utvecklandet av den svenska automatkarbinen MKS. Det tyder onekligen på en kontakt som är litet mera medveten och att den har skett på viss nivå. Tidskriften som jag refererar till heter f.ö. Soldat & Teknik och är naturligtvis på intet sätt officiell för vare sig den svenska officerskåren eller försvarsmakten i allmänhet, men artikeln innehåller så mycket av kvalificerade tekniska detaljer att man inte kan avfärda den som bara påhitt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Jag förstår att det är undvikande eftersom förhandlingar pågår och att jag därför inte kan få ett entydigt besked av statsrådet hur man skall förfara. Jag skall emellertid be att få begagna den korta stund som jag har till mitt förfogande till att tala litet om färjetrafiken mellan Ystad och Swinoujscie. Över huvud taget är Malmöhus län den region där den överväldigande delen av Sveriges färjetrafik äger rum. Malmöhus län brukar av de flesta anses vara ett s.k. överhettat län, men så är egentligen inte fallet. I varje fall en del av länet är i behov av stöd och uppmuntran i olika avseenden, och det är Ystadsområdet. Satsningen på en färja mellan Ystad och Swinoujscie visar sig verkligen vara ett lyckokast. Utvecklingen har varit mycket tillfredsställande, och Ystad står i dag inför beslutet att investera ungefär 25 miljoner i hamnanläggningar. Trafiken som enligt avtal går på polsk färja, som statsrådet Norling nämnde, är utomordentligt omfattande. Godsvagnarna står i kö för att transporteras över till Polen. I november 1974 transporterade man över 629 vagnar från Ystad till Swinoujscie. I december hade antalet stigit till 828. I november 1974 var antalet transporterade vagnar i den andra riktningen, alltså från Polen till Sverige, 932 och i december 933. Denna färjeled är utomordentligt viktig för handeln mellan Polen och Sverige, en handel som efter regeringsbesöket i Polen förra året kom att växa ytterligare. Jag hoppas därför att SJ på alla sätt försöker att tillmötesgå den polska statsbanan i de förhandlingar som nu pågår och att man sätter in en reservfärja. Jag undrar rent av, statsrådet Norling, om man inte skulle förhandla sig fram till det vanliga tillvägagångssättet när det gäller trafiken på färjeleder, nämligen att vardera staten har lika antal färjor, och om det inte skulle vara bra för statens järnvägar att investera och engagera sig i en egen färja mellan Polen och Sverige. Men det är en annan sak. Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om min principiella syn på om postverket bör kunna genomföra sådan förändring av postservicen på landsbygden som av kommunen och den berörda bygdens befolkning bedöms som en betydande försämring. Jag har tidigare vid ett flertal tillfällen här i riksdagen redogjort för den postala servicen på landsbygden och hur denna service successivt utvecklats och förbättrats. Senast skedde detta i mitt svar på herr Nilssons i Agnäs interpellation angående postservicen på landsbygden den 14 november förra året. Herr Nilssons fråga föranleder mig emellertid att i korthet redogöra för de serviceformer som är aktuella. Det tidigare systemet med enbart fasta postanstalter på landsbygden är inte så flexibelt att det utan vidare kan anpassas till ändrade förhållanden vad beträffar hushållsunderlag, avstånd till postanstalt m.m. Det har därför varit naturligt för postverket att utveckla någon sorts rullande postanstalt. Genom lantbrevbäraren ges numera en sådan rörlig postservice. Övergången till lantbrevbäring innebär vanligen betydande fördelar för de berörda hushållen. Dessa får sin post hemburen och behöver ej färdas till postanstalt för att kunna hämta värdeförsändelser, skicka paket, hämta ut pengar osv. I många fall får också kunderna sin post tidigare nu än Ett verksamt tillskott till landsbygdens postservice är vidare att postverket sedan något år tillbaka börjat inrätta ett nytt slag av postanordning på landsbygden, nämligen s.k. postställe. Postställe inrättas bl.a. för att när så behövs komplettera den utbyggda lantbrevbärarservicen. Härigenom kombineras fördelarna med lantbrevbäringen med att de kunder som så önskar eller som någon gång inte hunnit passa lantbrevbäraren kan få sin postservice under en bestämd tid i en bestämd lokal. Inför en förestående omorganisation av postservicen på landsbygden informerar postverket skriftligen och genom informationer på möten regelmässigt de berörda kommunerna och postkunderna och inhämtar deras synpunkter och önskemål. Detta sker innan någon omläggning genomförs. De synpunkter och önskemål som då kommer fram får sedan vägas mot verkets personella och organisatoriska önskemål, innan beslut fattas. Jag anser att den av postverket tillämpade handläggningsordningen tillgodoser alla rimliga krav på en allsidig prövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det relativt utförliga svaret. Detta berör emellertid mera den formella hanteringsordningen än principerna. Principerna för förändring av postservicen på landsbygden har riksdagen uttalat sig om i fjol i anledning av motioner som bl.a. jag var med om att väcka. Trafikutskottet erinrade då i sitt betänkande om att det ur allmänt regionala, näringsgeografiska och servicemässiga synpunkter är angeläget att bibehålla en del mindre postanstalter samt att det är angeläget att en försämring av postverkets service inom landsbygdsoch glesbygdsområden inte sker.

I detta fall — jag är fullt medveten om att statsrådet i dag inte kan diskutera det enskilda fallet utan endast principen — är det en mycket stor by som kommunen satsar på med exempelvis vatten, avlopp och tomter. Fem nya hus har byggts i år. Där finns affär, brandkår, taxi m.m. Flera mindre företag finns i samhället. Den här aktuella bygden ligger vid Vindelälven. Man skall satsa på en stugby av betydande storlek, och en badplats skall byggas nu i vår. När postverket i strid med den inom bygden och kommunen uttalade meningen drar in postservicen får det mycket negativ effekt på de människor som bor där och de människor som eventuellt kommer att ha intresse av att bosätta sig där. principiella syn, som har angetts i trafikutskottets betänkande 1974:2. Jag hoppas att statsrådet i likhet med vad som uttalas i detta betänkande vill bekräfta i dag att det är viktigt att postservicen inte försämras i glesbygder. Jag hoppas att statsrådet därvidlag värderar och lyssnar till kommunens och befolkningens mening om vad som är god postservice. Vidare hoppas jag att statsrådet även vill uttala som sin mening att förändringar bör ske i samförstånd med kommunen. Riksdagen har ju beslutat detta. Slutligen vore det faktiskt av värde att statsrådet uttalade att statliga myndigheter naturligtvis skall följa riksdagens beslut och av riksdagen uppdraga riktlinjer. Det är i och för sig en självklarhet, men ibland kan ifrågasättas om det verkligen sker.
Herr talman! Det finns, som herr Nilsson i Tvärålund själv sade, inte tidsmässig möjlighet att inom ramen för en enkel fråga gå in mer i detalj på detta i och för sig stora problem. Jag vill inskränka mig till att påminna om att postverket under senare tid — kanske speciellt under det senaste året — verkligen har gjort vad man möjligen kan begära när det gällt att se över sin postala organisation, inte minst i glesbygderna. Det är klart att man aldrig kan uppnå en situation där alla känner sig nöjda, men som jag sagt i mitt svar visar — hittills åtminstone — all erfarenhet att systemet med lantbrevbärare i de flesta fall inte på något sätt, sedan det fått verka en tid, varit underlägset den fasta postanstalten. Jag tror därför att de erfarenheter som postverket, och naturligtvis i första hand dess kunder, hittills har fått av lantbrevbäringssystemet har varit positiva. Herr Nilsson ber mig bekräfta behovet av en allsidig postservice liksom angelägenheten av att den inte försämras och att kommuners och enskildas önskemål så långt möjligt skall infrias. Det är alldeles självklart. Redan i mitt ursprungliga svar, där jag sade att önskemål skall beaktas, kontakter tas och informationsmöten anordnas osv. med berörda parter, ligger mitt svar på de senare frågorna. Jag upprepar gärna att det hela tiden skall vara målsättningen för verksamheten. Til syvende og sidst skall man ju ge de enskilda människorna — medborgarna ute i landets olika hörn — bästa möjliga service.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för beskedet om hans uppfattning att postservicen på landsbygden inte bör försämras. Jag vill understryka att det väsentliga måste vara den uppfattning som kommunen och de människor som är beroende av servicen har. Jag tror inte att statsrådet skall utgå från att den kommun det här gäller är utan erfarenhet i frågan. Lantbrevbäring är vanligt förekommande på landsbygden. Både kommunalmän och de som är berörda i det här fallet känner till lantbrevbäring och kan göra jämförelser. Kommunen säger att man inte vill acceptera en lösning som innebär = Nr 14 en försämrad postservice. Herr statsrådets kommentar var närmast ett Tisdagen den försvar för uppfattningen att det här är en fråga som postverket bäst 4 februari 1975 av alla kan bedöma. Kommunen anser enligt kommunstyrelsens protokoll I att det är anmärkningsvärt att inte postverket t.ex. har beaktat föränd Om principerna för ringens inverkan på linjetrafiken. Kommunen vill i detta sammanhang = export av krigsåterigen efterlysa en bättre samordning mellan statliga verk och insti — materiel tutioner i fråga om glesbygdspolitiken. Jag vill än en gång understryka vad trafikutskottet och riksdagen enhälligt uttalade i fjol, nämligen att förändringar bör ske i samförstånd med kommunen, icke i strid med den. I begreppet ”samförstånd” ligger som bekant icke att man går i strid med den man skall ha samförstånd med. Jag finner tyvärr inte statsrådets inställning helt positiv. Jag utgår emellertid ifrån att statsrådets ord att det är självklart att riksdagens beslut och riktlinjer skall följas också kommer att bli vägledande för postverket vid den fortsatta behandlingen av denna fråga.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har ju själv sagt att vi inte kan diskutera enskilda ärenden, och herr Nilsson har inte heller talat om vilken kommun det gäller. Det är inte meningen att vi skall diskutera den i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat försvarsministern om den svenska regeringen har frångått principen om att inte exportera krigsmateriel till krigförande länder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Principerna för svensk export av krigsmateriel redovisas i propositionen 1971:146, som har godkänts av riksdagen. Ingen export av krigsmateriel kan äga rum utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd beviljas icke om ovillkortligt hinder finns i form av beslut av FN:s säkerhetsråd eller 51 vissa andra folkrättsliga regler. Tillståndsfrågorna prövas enligt riktlinjer som anges i propositionen.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

Enligt riksdagsbeslutet skall avtalet underställas regeringen, och myndigheterna skall ha full insyn i den svenska avtalspartens verksamhet. Regeringen har inte frångått dessa principer.

Herr talman! Skälet till herr Werners i Tyresö bekymmer i det här sammanhanget är tydligen att Viggen, för den händelse ett avtal kommer till stånd, skulle komma att levereras till NATO-länder. Han påstår mer eller mindre att detta inte är förenligt med den svenska neutralitetspolitiken. Då måste jag påminna herr Werner om att det svenska flygplanet Draken har försålts till Danmark, som är ett av de fyra länder som nu skulle kunna bli aktuella. Om herr Werners resonemang är riktigt, och om han inte ur neutralitetspolitisk synpunkt gör någon helt avgörande principiell skillnad mellan Draken och Viggen, är redan den svenska neutralitetspolitiken raserad. Varför har inte vänsterpartiet kommunisterna på ett långt tidigare stadium än här i dag gjort gällande att så har inträffat? Jag vill också tala om, om nu herr Werner i Tyresö inte känner till detta, att vi sedan lång tid har levererat olika slag av krigsmateriel till Norge — inte flygplan men bl.a. krigsfartyg. Vad jag vill säga, herr talman, är att det förhållandet att ett land tillhör NATO hittills inte har ansetts utgöra ett sådant ovillkorligt hinder för krigsmaterielexport som herr Werner antyder skulle föreligga. Det framgår helt klart av den proposition som antogs av riksdagen att också riksdagen hade den uppfattningen, att tillhörigheten till NATO i och för sig inte hade en sådan innebörd som herr Werner nu försöker göra gällande.

Herr talman! Fröken Eliasson har frågat utrikesministern om han är beredd informera riksdagen och allmänheten om vilka utfästelser regeringen med hänsyn till svensk neutralitetspolitik och hittillsvarande principer för krigsmaterielexport givit i fråga om leveranser av Viggenplan till främmande land i en konfliktsituation. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Som jag nyss har angivit i svar på fråga av herr Werner i Tyresö redovisas principerna för svensk export av krigsmateriel i propositionen 1971:146, som har godkänts av riksdagen. Ingen export av krigsmateriel kan äga rum utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd beviljas icke om ovillkorligt hinder finns i form av beslut av FN:s säkerhetsråd eller vissa andra folkrättsliga regler. Tillståndsfrågorna prövas enligt riktlinjer som anges i propositionen. I mitt svar till herr Werner har jag även redogjort för vad som enligt riktlinjerna gäller vid samarbetsavtal mellan företag i Sverige och i andra länder om gemensam utveckling och produktion av krigsmateriel äv betydelse för det svenska försvaret. Jag säger där bl.a. att riksdagsbeslutet medger utförsel som föranleds av sådant samarbetsavtal oavsett förhållanden som annars utgör hinder för export. Bara de ovillkorliga hindren gäller i detta fall. Avtal av det här slaget förutsätter en mycket restriktiv prövning vid val av utländsk samarbetspartner. Enligt riksdagsbeslutet skall avtalen underställas regeringen, och myndigheterna skall ha full insyn i den svenska avtalspartens verksamhet. I samband med de aktuella överläggningarna mellan SAAB-Scania AB Nr 14 och myndigheterna i Belgien, Danmark, Holland och Norge om gemen Tisdagen den sam utveckling och tillverkning av Viggens jaktversion har regeringen 4 februari 1975 lämnat de nämnda länderna en redogörelse för dessa regler. Regeringen har därvid angivit vilka utfästelser som skulle kunna lämnas inom ramen Om villkoren för för dessa regler därest ett slutligt avtal kommer till stånd, som innebär export av Viggenett långtgående samarbete mellan företag i Sverige och i de nämnda länplan derna.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Den aktuella Viggenförsäljningen är en fråga om huruvida det ligger i ett litet, neutralt lands intresse att den inhemska krigsmaterielindustrin med regeringens uttalade stöd skall inleda ett nära produktionssamarbete med ett antal länder i en militärallians. Det är självfallet en fråga av utomordentlig vikt, och den kräver ingående överväganden. Hittills har regeringen inte redogjort för sin principiella inställning och sitt handlande på annat sätt än att det meddelats att regeringen givit vissa garantier för en försäljning av Viggen. I pressen har det dock funnits en hel del uppgifter, uttolkningar och spekulationer.

Det är möjligt att regeringen lägger stor vikt vid den skillnad som kan finnas mellan exportleveranser av kompletta vapen och leveranser som ingår som en del i ett långtgående produktionssamarbete. Men den skillnaden kan såvitt jag förstår inte drivas därhän att 1971 års riksdagsbeslut om en bedömning i exporttillståndsfrågan från fall till fall med hänsyn till utrikespolitiken och neutralitetspolitiken och med beaktande av mottagarlandets situation under den tid leveranserna sker sätts ur spel. Det vore orimligt om en sådan bedömning skulle gälla små och punktvisa leveranser, medan en fortlöpande och ingående granskning av exportens lämplighet inte skulle komma i fråga vid leveranser av stor omfattnirig och leveranser som spänner över tiotals år. De riktlinjer som riksdagen ställt upp ger inte svar på alla de principfrågor som kan tänkas uppkomma. Enligt min mening finns det därför anledning att riksdagen, och i varje fall de utskott som berörs, får möjlighet att ånyo studera frågan och kan göra de ytterligare preciseringar som kan vara nödvändiga för att det inte skall inträffa något som kommer som en överraskning för riksdagen och den svenska allmänheten. Jag är förvånad över den ytterst knapphändiga officiella information som regeringen hittills lämnat. Den inskränker sig till åtta rader i ett 55 pressmeddelande, och såvitt jag kan förstå har regeringen heller inte samrått med utrikesnämnden. Det är angeläget att regeringen snarast redovisar åtminstone de principiella grunderna för regeringens handlande inför riksdagen och allmänheten. Det är alltså sammanfattningsvis två saker regeringen nu bör ge besked om: för det första regeringens principiella inställning och för det andra hur regeringen avser att ge riksdagen information och möjligheter till ställningstaganden i denna utomordentligt viktiga fråga.
Herr talman! För det första vill jag instämma med fröken Eliasson i att denna fråga är allvarlig och viktig och kräver ingående överväganden. Regeringen har gjort sådana överväganden, men övervägandena kommer naturligtvis att fortsätta. Hela denna affär befinner sig fortfarande i ett stadium där ännu inga avtal slutits, inga beslut fattats. För det andra tror jag att fröken Eliasson nog måste ta och studera 1971 års proposition en gång till. Det görs nämligen där en mycket viktig skillnad mellan leverans av färdiga vapen — dvs. krigsmateriel helt och hållet producerad och utvecklad här i Sverige — och krigsmateriel som utvecklas och produceras i samarbete med företag i andra länder. Skälet till att denna skillnad görs är i första hand försvarspolitiskt och, vågar jag också säga, neutralitetspolitiskt. Det hänger samman med att vi för att vi skall ha möjlighet att med i huvudsak egna resurser utveckla komplicerade vapensystem kan behöva gå in i samarbetsavtal där vi lånar teknik och i motsvarande mån lämnar ut teknik i de fall där det går att förfara så utan att röja vitala försvarshemligheter. Jag tror att fröken Eliasson kan begripa att något röjande av försvarshemligheter inte sker i sådana här sammanhang. Men studera gärna detta — jag tror att det kommer att klarna. På de två frågorna vill jag svara följande. För det första: Utrikesnämnden kommer givetvis att höras i denna fråga. Det val av form för informationen som gjordes i propositionen har just samband med frågans karaktär — man vill ha utrikesnämnden som forum för information till riksdagens ledamöter. För det andra: Jag anser att jag i de svar jag lämnat till herr Werner i Tyresö och fröken Eliasson har redovisat de principiella grunder som regeringen har agerat utifrån i det här konkreta fallet.
Herr talman! Jag har, herr handelsminister, läst in den aktuella propositionen. Och jag kan säga att jag gjorde det redan 1971 — jag var nämligen en av de riksdagsledamöter som motionerade med anledning av propositionen. Handelsministern har här förklarat att det föreligger en skillnad om leveranserna ingår i ett produktionssamarbete, och det är väl helt klart.

Mot bakgrund av de pressuppgifterna tycker jag det är angeläget att handelsministern lämnar besked på den punkten. I sitt svar säger nu handelsministern att regeringen har lämnat en redogörelse för de regler som gäller i samband med krigsmaterielexport till de länder som kan vara aktuella för köp av Viggen. Men anser inte handelsministern ändå att det med tanke på frågans mycket stora vikt finns skäl i att närmare informera riksdagen om regeringens inställning och handlande i denna fråga?
Herr talman!

Och det är utifrån denna princip som regeringen har sett på denna fråga. När det gäller informationen till riksdagen har riksdagen själv accepterat att den sker via utrikesnämnden. Det är nämligen uttryckligen angivet att i de fall då regeringen före beviljandet av exportlicens — ty det är först då som konkret besked lämnas till tillverkarna att materielen får föras ut — och där behov föreligger i viktiga principiella frågor skall utrikesnämnden informeras och höras, och nämnden skall delge regeringen sina synpunkter. När vi nu har valt den formen och riksdagen har accepterat den som kommunikation mellan regering och riksdag i den här typen av frågor, så är det den formen vi får använda för den konkreta, detaljerade diskussionen. Jag har här redovisat principerna och underlaget för hur regeringen ser på denna fråga, och jag tror inte att fröken Eliasson och jag kommer längre i denna principiella diskussion.
Herr talman! Som framgick av vad handelsministern sade har alltså riksdagen ansett att man skall ha denna ordning med utrikesnämnden som ett samrådande organ. Men riksdagen framhöll också 1971 att de riktlinjer som man då ställde upp inte gav svar på alla de principfrågor som kan tänkas uppkomma. Och det är bl.a. därför som jag anser att det finns anledning för regeringen att ta upp denna fråga på nytt och att riksdagen ånyo får tillfälle att behandla den samt eventuellt göra preciseringar av vilka riktlinjer som skall gälla för krigsmaterielexport. Handelsministern sade att problemet ännu inte har nått det stadiet att det är fråga om att exportlicens skall beviljas. Men jag tycker ändå det är otillfredsställande att regeringen för sin principiella syn på försäljningen av Viggenplan — så som denna affär just nu ser ut — enbart hänvisar till bestämmelser som vi har haft sedan 1971. Med all sannolikhet finns det betydligt aktuellare fakta och bedömningar att redovisa, både för allmänheten och riksdagen.
Herr talman! Jag måste ställa en fråga som jag själv tycker är retorisk: Vilka andra principer och grunder för vår krigsmaterielexport skulle jag hänvisa till än dem som har antagits av Sveriges riksdag?
Herr talman! Med tanke på frågans vikt måste jag säga att åtta rader i ett pressmeddelande från utrikesdepartementet är otillräcklig information om regeringens inställning och handlande i denna fråga.
Herr talman! Det har tydligen uppstått ett missförstånd mellan mig och fröken Eliasson. Vad jag nu talar om är den information som jag i dag i svar på två frågor har lämnat till herr Werner i Tyresö och fröken Eliasson. Det var inte åtta rader i ett pressmeddelande, utan det var en relativt utförlig redovisning av de principer som gäller och de grunder som regeringen utgått ifrån.

Herr talman! Herr Persson i Karlstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att medverka till ett ökat kursutbud och en utökning av antalet intagningsplatser för yrkesförare och om Karlstad kan komma i fråga som utbildningsort för dessa kurser. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Eftersom behovet av förarutbildning är stort anordnas sådan utbildning inom såväl gymnasieskolan som arbetsmarknadsutbildningen. Vad gäller gymnasieskolan har, enligt vad jag erfarit, alla kommuner som önskat anordna förarutbildning också fått göra detta. Inom arbetsmarknadsutbildningen anordnas förarutbildning som bristutbildning. Det ankommer på arbetsmarknadsstyrelsen att fastställa den närmare dimensioneringen av denna utbildning och var den skall lokaliseras. Jag har erfarit att — Nr 14 förarutbildning i Karlstad finns medtagen i den ramplan som finns för Tisdagen den

Om yrkesinrikt Herr talman! Jag får tacka för det svar som statsrådet givit mig. Jag — ningen av den högre har inte mycket att tillägga. utbildningen Anledningen till att jag ställde frågan var den ökade kön till AMS utbildningens grundkurs för förare av tunga fordon, dvs. lastbil och buss. Tidigare har inget klart besked i dessa frågor kunnat ges av berörda myndigheter. Den aktuella utbildningen är en s.k. bristyrkesutbildning. I dag är läget det att om vi värmlänningar blir hänvisade till denna yrkesutbildning, så får vi genomgå den på orter som ligger långt bort från värmländsk horisont. Följden blir långa resor från hemorten och splittrade familjeförhållanden för kursdeltagarna. Kön är i dag inte mindre än sex å sju månader för de kursdeltagare som skall slussas in på kurser som anordnas i andra län. Herr talman! Jag noterar svaret med största tillfredsställelse. Jag tolkar det så att det nu torde ankomma på de lokala och regionala myndigheterna att snabbt dra i gång utbildningen. Lokalbehov och liknande kan lätt tillgodoses i Karlstads kommun. Jag får ännu en gång tacka för det klargörande svaret, vilket innebär att utbildningen snart bör kunna komma till stånd.

Herr talman! Herr Alsén har, mot bakgrund av föreslagna minskningar i intagningen till lärarhögskolorna, frågat mig om den arbetsgrupp rörande lärarhögskoleorganisation som jag har aviserat i årets budgetproposition kommer att ha till uppgift att särskilt beakta frågan om yrkesinriktningen av den högre utbildningen. Denna arbetsgrupp har tillkallats för att inom kanslihuset bereda frågor om lärarhögskoleorganisationen. Till dess arbetsuppgifter hör att överväga kapaciteten inom lärarutbildningen och därmed sammanhängade organisatoriska problem. Som framgått i anslutning till regeringens planeringsbeslut den 23 januari 1975 om fördelningen av intagningsplatser för budgetåret 1975/76 skall gruppen också överväga alternativa användningar av de resurser som finns inom lärarhögskoleorganisationen. Jag framhöll i ett särskilt pressmeddelande i anslutning till planeringsbeslutet 59 också att gruppen i sitt arbete kommer att hålla kontakt med berörda personalorganisationer. Den tidigare bristen på lärare i grundskolan och gymnasieskolan är nu i stort hävd. Antalet intagningsplatser för blivande klassoch ämneslärare har därför successivt minskats — något som bl.a. lärarnas fackliga organisationer begärt. Tillgången på förskollärare är ännu otillräcklig, trots en kraftig utbyggnad under den senaste tioårsperioden. Antalet intagningsplatser föreslås därför öka ytterligare kommande läsår. För att i viss utsträckning begränsa de svårigheter som uppstår genom den minskade utbildningskapaciteten vid lärarhögskolorna har eftersträvats att läsåret 1975/76 förlägga nytillkommande förskollärarutbildning till lärarhögskoleorter. Utbildningen av s.k. studieoch yrkesvägledare ingår sedan 1971/72 också bland de utbildningar som ges vid lärarhögskolorna. Dessa utbildningar är de mest närliggande inom exemplen på alternativa användningar av resurserna inom lärarhögskolorna, som arbetsgruppen har att äverväga. Arbetsgruppen har däremot inte till uppgift att gå in på den generella frågan om yrkesinriktningen av den högre utbildningen. Denna fråga liksom bl.a. frågan om samordning av resurserna för skilda slag av högre utbildning kommer att tas upp av statsrådet Zachrisson då han senare i vår anmäler fråga om proposition angående reformering av högskoleutbildningen.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

Jag är medveten om att den del av min fråga, där jag snuddar vid den yrkesinriktade högre utbildningen, hänger samman med den proposition som är att vänta ifrån statsrådet Zachrisson, och att en del av svaret på min fråga får anstå till dess. Jag är tacksam för att statsrådet i sitt svar här har berört de bakomliggande förhållanden som föranledde min fråga. Den avser egentligen den nya situation som uppstått när det gäller behovet av lärarutbildningen. Det har ju kraftigt gått ned, något som gjort att man inför instundande intagningstermin har att begränsa intagningen kraftigt. Det har speciellt kommit att drabba, om jag får uttrycka det så, lärarhögskolan i Uppsala. Vi är från Uppsalas horisont — det gäller både de olika politiska partierna och, inte minst, personalen på lärarhögskolan — helt på det klara med att det är nödvändigt att begränsa intagningen. På den punkten råder inga som helst delade meningar. Det är alltså inte mot behovet utan mot sättet för begränsningen som vi reagerat en smula. Personalen har funnit att det beslut som fattats beträffande intagningen 1975/76 inte har föregåtts av det samråd som varit naturligt och nödvändigt om man från departementets sida över huvud taget vill uppfylla de krav på samverkan osv. som ställs på skolutbildning. Det anses att — Nr 14 departementet här har brustit, och även jag har upplevt kritiken som Tisdagen den i viss mån berättigad. 4 februari 1975 Det skulle ha varit värdefullt om man låtit berörd personal vid lärarhögskolan i Uppsala få fler möjligheter till samråd. Lärarhögskolan - Om yrkesinrikti Uppsala kommer ju genom det här beslutet om begränsad intagning ningen av den högre att drabbas ganska kraftigt. Det är fråga om en begränsning av kan = utbildningen sliresurserna, och det kommer naturligtvis att kännas för den personal som innehar tjänster. Ett 25-tal lärare, för vilka tjänsteunderlaget kommer att försvinna, blir berörda. Det får sina konsekvenser ute i skolorganisationen. Vi tycker på sätt och vis att den arbetsgrupp som departementet nu har tillsatt har föregripits i sitt arbete genom det här beslutet om att stoppa intagningen 1975 76 använda samtliga 15 lärarhögskolor. Det sägs i svaret att man som kompensation för begränsad intagning vid lärarhögskolorna skulle förlägga nytillkommande förskollärarutbildning till lärarhögskoleorterna. Detta har inte skett i Uppsala. Vill statsrådet belysa frågan varför Uppsala inte fått en högre intagning för förskollärarutbildning?
Herr talman! Vi är överens om behovet av minskad intagning till lärarutbildningen, och då är det ofrånkomligt att några lärarhögskolor drabbas. Beträffande Uppsalas situation — jag vill nämna den eftersom herr Alsén speciellt lägger tonvikten på sin hemkommun -— vill jag erinra om att vi inte ensidigt tar bort utbildning från Uppsala. Så t.ex. har under senare år ett seminarium för huslig utbildning i Mellansverige lagts ned, men då drabbades inte det seminarium som ligger i Uppsala — det var det seminarium som fanns i Stockholm som berördes. Seminariet i Uppsala har också att räkna med ett ökat antal studerande framöver. I fråga om förskollärarutbildningen har Uppsala redan ett ganska kraftigt intag av sex klasser. Vi menar därför att det inte finns anledning att öka förskollärarutbildningen ytterligare just i Uppsala. Naturligtvis finns det praktiskt taget alltid behov av mer personalsamråd än vad man hinner med. Det är att beklaga om personalen inte har känt sig tillräckligt informerad. Men jag vill notera att när arbetsgruppen nu har lagt fram sitt förslag för 1975/76 och regeringen har fattat sitt beslut uppdrar vi åt SÖ att överväga konsekvenserna för personalen vid lärarhögskolorna. I det sammanhanget är det självklart att ett samråd skall äga rum.
Herr talman! Givetvis får jag acceptera resonemanget att man i Uppsala har en ganska kraftig intagning i dag till förskolorna. Men jag noterar 61 samtidigt att Uppsala har drabbats speciellt i förhållande till samtliga andra orter. Vi kommer att mista intagningen till lärarutbildningen för klasslärare fr.o.m. 1975/76 och får ingen ökad intagning till förskollärarutbildningen. Jag beklagar detta från de utgångspunkter vi betraktar denna fråga, men jag kan samtidigt förstå departementets syn. Jag vill till slut understryka ett resonemang som utbildningsutskottet tidigare har fört. I betänkandet 17 år 1974 sägs följande: ”Det är enligt utskottet angeläget att man snarast löser frågan hur resurserna vid lärarhögskolorna smidigt skall kunna överföras från grundläggande lärarutbildning till fortbildning och omvänt.” Att det föreligger ett behov av en omfattande och kontinuerlig lärarfortbildning framstår väl ganska klart om man beaktar den åldersfördelning som finns inom lärarkårerna i dag. Mellan 80 och 85 96 av vissa lärargrupper — jag tänker då på adjunkter och lågstadielärare — är under 40 år och har alltså mänskligt att döma minst 25 års lärarverksamhet framför sig i en skola som uppenbarligen kommer att förändras radikalt under den tiden. Jag hoppas därför att man vid den planeringen särskilt beaktar de resurser som finns i en högskoleort som Uppsala.

Herr talman! Herr Gillström har, mot bakgrund av ett förslag framlagt av en särskild arbetsgrupp inom kanslihuset rörande intagningsplatser inom klasslärarutbildningarna, frågat om jag vid det slutgiltiga beslutet kommer att ta hänsyn till det integrationsarbete som pågår mellan förskolläraroch lågstadielärarutbildningarna i Gävle så att detta kan förbättras och utvecklas. På grundval av arbetsgruppens förslag fattade regeringen ett planeringsbeslut om fördelning av intagningsplatser på olika orter vid regeringssammanträdet den 23 januari 1975. Beslutet innebär att någon intagning till lågstadielärarutbildningen i Gävle inte kommer att ske läsåret 1975/76. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen godkänner förslagen om lärarutbildningens omfattning i årets budgetproposition. Inför den minskning av lärarutbildningen som har föreslagits i årets budgetproposition har arbetsgruppen föreslagit en fördelning av intagningsplatser. Fördelningen har bl.a. skett med utgångspunkt i principen att ökningar i förskollärarutbildningen läsåret 1975/76 i första hand bör ske vid lärarhögskolor som får vidkännas en minskning i utbildningen av klasslärare. Denna princip har följts även beträffande Gävle. Jag vill också framhålla att den föreslagna dimensioneringen av lågstadielärar utbildningen med 168 platser inte räcker till mer än en klass på 24 lärarkandidater vid sju av landets femton lärarhögskolor. Som jag har påpekat gäller planeringsbeslutet endast 1975/76. Det hör nu till arbetsgruppens uppgifter att överväga den mer långsiktiga planeringen av lärarhögskoleorganisationen. Det integrationsarbete som har utvecklats i Gävle kan givetvis fortsätta under termin 3-5 i den lågstadielärarutbildning som även läsåret 1975/76 kommer att bedrivas där.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet för svaret. Någon kanske undrar varför den här frågan ställts, när man utan vidare mot bakgrund av den förvärrade lärararbetslösheten accepterar en radikal nedskärning av antalet utbildningsplatser vid lärarhögskolorna. Skälet är enkelt: det fåtal platser som blir kvar måste fördelas på ett ur alla synpunkter riktigt sätt. Tyvärr synes inte arbetsgruppen ha haft alla fakta klara för sig vid fördelningen. Under alla förhållanden har man glömt den pedagogiska faktorn. Man har inte tillräckligt tänkt på den koppling som förordats mellan klasslärarutbildning och annan utbildning. Barnstugeutredningen och senare SIA har pekat på nödvändigheten av ett samband mellan verksamheten i förskolan och grundskolan. Det kräver i sin tur en samordning av utbildningen av förskollärare och klasslärare. Forskningsrapporter från senare tid understryker vikten av kontinuitet mellan förskola och lågstadium, eftersom barnen befinner sig i samma utvecklingsskede. Totalsynen på läsinlärning och lästräning talar för integration av förskol-, klassoch speciallärarutbildning. Utifrån SIA:s förslag borde också fritidspedagogutbildningen tas med i samordningen. Departementets arbetsgrupp har tydligen inte känt till att Gävle har en långt driven samordning av förskollärar-och klasslärarutbildningen, att Gävle lärarhögskola och förskoleseminarium redan för precis ett år sedan skrev till regeringen och SÖ med anhållan om att få försöksverksamhet med integration av utbildningen av dessa fyra kategorier, att barnstugeutredningen i Gävle-Sandviken satsar 340 000 kr. på en försöksverksamhet i barnstugorna med inriktning mot samverkan med skolor och koppling till förskolläraroch klasslärarutbildning, samt att Gävle kommun i det s.k. BUV-projektet har en organisatoriskt genomförd samordning av all barnoch ungdomsverksamhet under skolstyrelsen, sociala centralnämnden, fritidsnämnden och centrala kulturnämnden. SIA har för övrigt presenterat den sistnämnda verksamheten i sitt betänkande. Tillsammantaget är detta en samverkan ute på fältet, som kanske inte finns någon annanstans i landet. Dessa rent kommunala åtaganden kräver en statlig insats i form av samordning av motsvarande lärarutbildningsgrenar. Även om inte arbetsgruppen har vetat detta, så sätter jag ändå mitt hopp till fru statsrådet, som för ett år sedan uppvaktades på den här punkten av barnstugeutredningens ordförande och sekreterare samt av representanter för SÖ. Allt progressivt arbete på den här sektorn riskeras att omintetgöras, om lågstadielärarutbildningen dras in. Vill statsrådet — om ingen ändring sker nu — medverka till att hänsyn tas till dessa synpunkter inför läsåret 1976/77?
Herr talman! Arbetsgruppen har haft att väga samman en mängd faktorer när det gäller att försöka bedöma konsekvenserna av sina förslag och däribland finns naturligtvis även de pedagogiska faktorerna. I detta arbete har man också samrått med skolöverstyrelsen. När jag uppvaktades beträffande det integrationsarbete som sker vid Gävle lärarhögskola beträffande förskollärarutbildningen och lågstadielärarutbildningen uttalade jag en uppskattning av detta arbete. Det kan jag göra även nu. Däremot kan jag inte i dag lova någonting för framtiden.

Herr talman! Det föregående svaret till herr Alsén angående Uppsala är ganska intressant därför att statsrådet i pressmeddelandet rörande arbetsgruppens förslag säger att Uppsala är gynnat när det gäller utbildningsutbudet totalt sett. Förutom hela universitetssidan finns där t.ex. utbildning av ämneslärare, förskollärare osv. Det är en lång uppräkning av utbildningslinjer i meddelandet. Hänsyn har alltså tagits till utbudet på utbildningssidan och då frågar man sig om så har skett bara beträffande Uppsala. Jag kan hänvisa till att U 68 egentligen inte har sagt någonting alls om Gävle. Det betyder alltså att det utbud som finns i Uppsala inte på långa vägar finns i Gävle, där ändå en nedskärning av verksamheten sker. Jag vill också gärna instämma med herr Alsén när han pekar på den oro som personalen känner vid de lärarhögskolor som på ett eller annat sätt drabbas. Jag hoppas att samråd kommer att äga rum med personalen på lärarhögskolorna inför den fortsatta planeringen av lärarutbildningen på klasslärarsidan. Jag ber med detta att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Takman har i en interpellation till mig ställt följande frågor: 1. Överväger regeringen att markera ett avståndstagande från USA imperialismens aggressiva hållning till de oljeproducerande arabstaterna? 2. Har regeringen uppmärksammat den opinion som uttrycks i de oljeproducerande arabstaterna beträffande det internationella energiprogrammet, som tillkommit på Henry Kissingers initiativ och står under USA:s ledning? 3. Drar regeringen — utifrån Kissingers uttalanden att militär intervention mot oljeproducerande länder inte är otänkbar — några slutsatser beträffande ändamålsenligheten av den överenskommelse om medlemskap i det internationella energiprogrammet, som den svenska regeringen undertecknade den 18 november 1974? Svenska regeringen har konsekvent tagit avstånd från våld eller hot om våld som ett medel att lösa intressekonflikter mellan stater. Som jag nyligen haft anledning att framhålla i riksdagen avvisar vi bestämt alla tankar på en konfrontation med de oljeproducerande länderna som kan skapa motsättningar till dessa. Jag tillade att vi därför också anser det felaktigt att ens i hypotetisk form föra resonemang om våldsanvändning i detta sammanhang. Jag är liksom herr Takman medveten om att det i vissa oljeproducerande stater har riktats kritik mot det internationella energiprogrammet och att misstänksamhet på sina håll kommit till uttryck mot dess syften. Men opinionen har ingalunda varit enhetlig. Vi bör hålla i minnet att OPEC-staterna många gånger har uppmanat de oljekonsumerande länderna att aktivt engagera sig för besparingsåtgärder samt för arbetet på alternativa energikällor, vilket just är ett av energiprogrammets huvudmål. Likaså har OPEC:s medlemsstater gemensamt välkomnat konsultationer mellan konsumenter och producenter. Senast vid sitt möte i Alger den 24-26 januari i år uttryckte sig OPEC-staterna positivt om en dialog med konsumentländerna och förklarade sig beredda att delta i en internationell konferens för ändamålet. Svenska regeringens beslut om en anslutning till det internationella energiprogrammet föregicks av mycket noggranna överväganden. Vi ansåg att det svenska intresset av en tryggad oljeförsörjning i ett krisläge bäst tillgodosågs genom ett svenskt deltagande i programmet. En proposition härom kommer att framläggas nästa månad, och vi kommer då att få möjlighet att mera utförligt diskutera frågan här i riksdagen. Jag vill för dagen begränsa mig till konstaterandet att ingenting inträffat sedan vi anslöt oss till samarbetsprogrammet som föranleder mig att ifrågasätta riktigheten av regeringens beslut. Vi har genom vår anslutning påtagit oss vissa förpliktelser som framgår av överenskommelsen om det internationella energiprogrammet. Vi har inte genom vårt deltagande i organisationens arbete gjort några ytterligare åtaganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min interpellation var närmast föranledd av Henry Kissingers intervjuuttalande i Business Week den 13 januari att en amerikansk militär intervention mot oljeproducerande länder inte var otänkbar. Han använde uttrycket ”strangulation”, strypning eller strupgrepp, och han använde det inte för att karakterisera ett eventuellt nytt oljeembargo mot USA. Det gällde ”den industriella världen”. hans beteckning för ett antal av de mest utvecklade kapitalistiska staterna. Med välkänd omtanke skall USA:s statsledning ställa diagnosen och göra ingripanden för deras räkning. Vad som inte går att påverka med dollarfonder och CIA går kanske att klara av med bombflyget och marinkåren. Frågan är bara, som en amerikansk politisk tecknare undrade, hur man skall bomba araberna utan att förstöra oljan. ”USA:s utrikesminister vet mycket väl att detta är ett farligt språk”, skrev en korrespondent i engelska Financial Times den 15 januari, ”därför att i klartext är detta ett hot att angripa och med amerikanska trupper ockupera stora delar av vissa arabländer, av vilka de flesta nu är västvänliga i större eller mindre utsträckning. Det kan ses som en del av en planmässig amerikansk skrämselkampanj som började i september när president Ford gjorde ett mera förtäckt uttalande i samma stil.

Vi hörde något liknande på sin tid om Vietnam. Naturligtvis skulle verkligheten bli en helt annan. Oavsett var och hur USA gick till angrepp skulle försvararna nästan säkert hinna förstöra oljefälten för lång tid framöver. Och USA skulle, som den citerade korrespondenten i Financial Times skriver, vara totalt ur stånd att genomföra samtidiga operationer mot alla de oljeproducerande länderna i Mellersta Östern och Nordafrika. ”En isolerad operation i ett område”, säger han, ”skulle omedelbart besvaras med ett fullständigt och samordnat oljeembargo i alla övriga — troligtvis även med Iran inbegripet.” Det är USA:s krigshot, om det genomförs i praktiken, inte arabstaternas politik, som skulle göra den ekonomiska strypningen till en realitet. Och de första offren skulle bli Sverige och i stort sett hela Västeuropa, som ju tar det mesta av sin olja från Mellersta Östern. Jag förbigår här alla andra konsekvenser av ett sådant krig, som givetvis — och detta är kanske — Nr 14 avsikten — skulle flyta samman med den ytterligt explosiva situationen Tisdagen den på den israeliska sidan av samma område. Om Fords och Kissingers 4 februari 1975 uttalanden över huvud taget skall tas på allvar är de ett cyniskt spel LL med världsfreden. Om USA:s hållning De är framför allt typiska uttryck för den neokolonialistiska petro = till de oljeproduceleumfront, som USA-imperialismen håller på att organisera. Den går unrande arabstaterder ett rumsrent och oskyldigt namn, IEP, det internationella energina, m.m. programmet, och det hör till vår tids tragiska paradoxer att Sverige, om riksdagen godkänner regeringens proposition nu under våren, går in i detta ödesdigra företag. När handelsminister Feldt på den svenska regeringens vägnar undertecknade överenskommelsen om IEP den 18 november 1974, hänvisade han i en samtidig deklaration till erfarenheterna från den s.k. oljekrisen 1973-1974. Då hade både råoljeimporten och importen av raffinerade produkter, dvs. bensin och eldningsoljor, störts. ”Då större delen av vår import av dessa produkter kommer från IEP-länderna, bör en svensk anslutning till IEP stärka vår försörjningstrygghet”, sade herr Feldt. Varför har vi varit så helt beroende av IEP-länderna eller rättare sagt de multinationella bolag som opererar där? Och hur skulle en fastare bindning till ”IEP-länderna”, till de multinationella energibolagens kartell, stärka vår försörjningstrygghet i fortsättningen?

”Oljebolagens mål är att göra vinster, ej att förse oss med olja. Detta är grundorsaken till energikrisen.” Så skrev en känd svensk ekonom, som står regeringen nära, i Dagens Nyheter den 11 december 1973. Och ekonomen i fråga, Gunnar Adler-Karlsson, visade liksom ett stort antal ekonomer i USA och andra länder inkl. de socialistiska staterna har gjort, att dessa multinationella företag skapade oljekrisen och tack vare denna syntetiska kris gjorde de mest fabulösa vinsterna i oljeexploateringens historia.

Ett sådant bolag, Occidentalbolaget, redovisade under samma kvartal en vinstökning på 7153 96. Så såg krisen ut för de multinationella energibolag, som blockerar vägen 67 mellan producentländerna och konsumentländerna. Dessa multinationella giganter har raffineringskapaciteten, de har till stor del tankerflottorna, och de behärskar i många länder, såsom i Sverige, mellan 80 och 100 96 av detaljhandeln i bensin och eldningsoljor. Det sägs nu i utrikesministerns interpellationssvar ungefär detsamma som i handelsminister Feldts deklaration på sin tid, nämligen att svenska regeringen ansåg att ”det svenska intresset av en tryggad oljeförsörjning i ett krisläge bäst tillgodosågs genom ett svenskt deltagande i programmet”. Sverige skall möta nya krislägen med händer och fötter bundna av samma multinationella oljekartell och samma regering som skapade den tidigare oljekrisen och vars vicepresident numera till råga på allt heter Rockefeller. Detta är inte vad elementära läroböcker i psykologi definierar som klokhet: förmåga att dra nytta av erfarenheter. Detta är att med öppna ögon skänka bort beslutanderätten över den svenska energipolitikens tyngsta del till världens mäktigaste och mest hänsynslösa finansmän i New York och London. Och det är att acceptera en fortsatt utplundring av svenska konsumenter till förmån för samma rövarhövdingar. Regeringen föreslår nu i en proposition att ett statligt bolag för inköp av råolja och oljeprodukter skall bildas. Man frågar sig vad detta bolag skall få för funktion om Sverige blir fast i IEP. Det är verkligen synd att inte förarbetena till IEP, dvs. Henry Kissingers samlade tal, intervjuer och skrifter om denna neokolonialistiska petroleumfront, finns i en volym lättillgänglig för alla. Det är nu en mödosam uppgift att leta upp delar av talen eller hela talen på många håll. Gång på gång har Kissinger slagit fast att IEP är till för att bl.a. hindra direkta handelsavtal och försäljningstransaktioner mellan ett oljeproducerande och ett oljekonsumerande land.

I sin mycket utförliga intervju i Business Week den 13 januari sade Kissinger att ”det politiska problemet är att hela västvärlden med undantag möjligen av USA lider av politisk ohälsa, av inre osäkerhet och av brist på ledning”. Men nu skall det alltså bli ledning inom ramen för den s.k. konsumentsolidaritet som Kissinger upprättar. Det skall bli ledning över dessa länder, Italien, England, Danmark, Belgien, Japan och givetvis också Sverige, som lider av politisk ohälsa och brist på ledning. Som bekant skall det upprättas en oljefond på 6 miljarder dollar under Internationella valutafonden, som vid sidan av Världsbanken har de största erfarenheterna av hur man med lån, löften och hotelser kan hålla reaktionära regimer under armarna och omöjliggöra progressiva regimers existens. Men dessutom skall det bildas en fond på 25 miljarder dollar, inte av USA:s och övriga IEP-länders pengar utan av OPEC:s, de ol jeproducerande ländernas, oljeinkomster. Och denna fond skall USA ha — Nr 14 så säkert i sin hand att både exportländerna och importländerna kan Tisdagen den hållas i USA-imperialismens skruvstäd. Syftet med denna fond dekla 4 februari 1975 rerade Kissinger med all öppenhet i Business Week-intervjun: rst ”Ett sätt att få vissa av industriländerna att rätta in sig i ledet är. Om USA:s hållning genom de villkor som är förbundna med de fondmedel som kan bli till — till de oljeproducegängliga.” rande arabstaterna, ”Det är ganska fantastiskt att de länder som har pengar att låna ut — m.m. inte har blivit tillfrågade”, uppgav Dagens Nyheter den 17 januari att handelsminister Feldt skulle ha yttrat innan han föregående dag reste till en valutakonferens i Washington. ”Det är ren maktpolitik det gäller”, fortsatte den ekonomiska skribenten i Dagens Nyheter. Maktpolitiken är förstås avsedd också för Västeuropa. Utvecklingen i Frankrike och Italien och de kommunistiska partiernas starka ställning där nämns med oro av Kissinger i Business Week-intervjun. Men maktpolitiken gäller i första hand de nationella och ekonomiska självständighetssträvandena i u-länderna. OPEC är det första lyckade försöket av råvaruproducerande länder att genom ett någorlunda enigt framträdande få upp råvarupriserna till en rimlig nivå. Vi minns hur det var för bara två tre år sedan när USA med ekonomisk krigföring och insatser av CIA kunde störta Salvador Allendes progressiva regering i Chile. Kopparpriset på världsmarknaden sänktes på ett mystiskt sätt med en tredjedel när regeringen Allende tillträdde. Chiles helt dominerande exportprodukt gav plötsligt mycket mindre utländsk valuta, samtidigt som dollarvärdet sjönk och alla importpriser gick i höjden. Den som ledde den ekonomiska krigföringen mot Chile och CIA:s operationer inom Chile var händelsevis samme Henry Kissinger som nu leder den ekonomiska krigföringen mot OPEC staterna. Dessa länder har aldrig fått bestämma priset på vete, traktorer, verktygsmaskiner och annat de måste importera. Men när de nu själva vill ha ett ord med i laget om priset på den enda produkt de har att sälja, en produkt som för övrigt inte varar i all evighet utan på sin höjd något decennium, då bildas IEP för att tvinga dem till underkastelse. Priset på u-ländernas råvaror skall nu som i det förgångna bestämmas av andra krafter än u-ländernas egna företrädare. Vad säger OPEC-länderna om Kissingers projekt? Utrikesministern hänvisar till OPEC-staternas möte i Alger den 24-26 januari och den påstådda vänskapliga attityden till ”konsumentländerna”, vilket väl i detta sammanhang skall tolkas som IEP-länderna. Men det är allmänt känt att kanske flertalet av de 13 OPEC-staternas företrädare betecknade IEP som ett instrument för USA imperialismen, ett instrument för konfrontation med och förtryck av oljeproducerande och andra råvaruproducerande länder. Värdlandet Algeriets utrikesminister Bouteflika skrädde sannerligen inte orden i sitt öppningstal den 24 januari. Och enligt ett pressmeddelande från de interna överläggningarna hade Algeriets in 69 dustriminister Belaid Abdessalam betecknat IEP som en ”krigsmaskin mot vårt folk”. Det är riktigt att OPEC-mötet slutade med ett formellt erbjudande till de industrialiserade oljekonsumerande staterna att samlas till en internationell konferens om energi, råvarutillgångar och utveckling av världens ekonomi. Men man protesterade mot den myt som sprids så envist från Washington, att den galopperande inflationen i USA och Västeuropa är orsakad av producentländernas höjda oljepriser. Det är tvärtom denna inflation som är orsak till stegringarna av oljepriserna. OPEC vill ha en överenskommelse om att likviderna för oljan blir värdebeständiga med hänsyn till inflationstakten i den kapitalistiska världen och nerskrivningen av dollarn. Henry Kissinger å sin sida vill som bekant inte ha någon konferens med de oljeproducerande staterna förrän han fått disciplin på IEP-staterna, så att han kan skjuta dem framför sig i ett frontalt angrepp på OPEC-staterna och deras berättigade krav på rimlig betalning för oljan. Olyckligtvis är inte OPEC-staterna ett politiskt homogent block. Det har inte saknats varningar mot vissa yttringar av vissa OPEC-staters politik. Fidel Castro använde ett viktigt avsnitt av sitt tal den 18 oktober 1974 inför Fackliga världsfederationens möte i Havanna till en kritisk analys. Låt mig citera ett kort avsnitt: ”De” - OPEC-staterna — ”har faktiskt ännu inte utvecklat en ekonomisk strategi visavi den tredje världen, som är deras naturliga allierade”, sade han. ”Den dag då större delen av vissa oljeproducerande länders kapital investeras i den kapitalistiska världen — då kommer olja att upphöra att vara ett instrument för deras befrielse. I stället kommer deras investeringar att bli imperialismens gisslan. Bristen på en riktig linje kan leda till nederlag.” Några OPEC-stater — Irak, Algeriet, Libyen och ett par andra — har ägnat en del av sina oljeinkomster åt bistånd till u-länder. Att andra driver en ultrareaktionär politik på hemmaplan och en investeringspolitik utomlands av just den typ som Fidel Castro fördömde är ingen ursäkt för något kapitalistiskt land att delta i en konfrontationspolitik mot OPEC och i realiteten mot alla andra länder som äntligen försöker få en anständig betalning för sina råvaror. Herr talman! Den svenska regeringen bör stoppa arbetet på propositionen om anslutning till Kissingers neokolonialistiska petroleumfront. Sverige bör köpa oljan direkt från producentländerna och nationalisera de multinationella energiföretagens tillgångar i Sverige. Det är alternativet till IEP. Det är ett alternativ till gagn både för det svenska folket och för folken i u-länderna.

Herr talman! På några punkter skall jag kommentera vad herr Takman har sagt. Vi får om några månader — i samband med propositionen om vårt deltagande i IEP och dessutom i samband med energipropositionen — tillfälle att diskutera alla de frågeställningar kring bl.a. vår oljeför — Nr 14 sörjning som herr Takman nu tog upp. Tisdagen den Vi är eniga på en punkt, nämligen om att krig inte är någon väg till 4 februari 1975 en lösning av världens oljeförsörjningsproblem. Därvidlag har jag för. I 14 dagar sedan här i kammaren gjort alldeles klara uttalanden å rege — Om USA:s hållning ringens vägnar.

Det är en missuppfattning av herr Takman när han tror att de statliga bolag, som vi nu föreslår skall tillkomma för att inköpa olja, inte skulle ha någon uppgift sedan vi har kommit med i IEP. Vi får köpa vår olja varifrån vi vill. I dag köper vi olja inte bara från de stora internationella oljebolagen, utan herr Takman vet mycket väl att en stor del: av vår olja köper vi från Sovjetunionen.

Det finns emellertid inga som helst hinder i vår anslutning till IEP. Varje land skaffar olja där det kan. IEP:s första centrala uppgift i en kristid är ju att ordna en automatisk fördelning — som vi då får vara med om - av den olja som det är möjligt för industriländerna att skaffa. Herr Takman gör gällande att USA helt dominerar denna oljeklubb. Om jag fattade honom rätt leds allt vad som sker där järnhårt av Amerikas förenta stater, av dess president, dess regering och dess utrikesminister. Det är nog att ta till litet för hårt, herr Takman. Många länder är med i IEP, och den som har följt tillkomsten av oljeklubben vet att de europeiska länderna — kanske i främsta rummet EG-länderna, däribland Frankrike — sannerligen inte har gett efter på alla sina synpunkter. Man kan säga att det inte alltid är den amerikanska ståndpunkten som har blivit utslagsgivande eller — föreställer jag mig - som kommer att bli utslagsgivande. Europa spelar också här sin roll, och det har i de europeiska länderna alldeles klart uttalats att man icke önskar någon konfrontation med de oljeproducerande länderna. Inom kort —- om en månad eller en och en halv månad - kommer väl det första förberedande mötet att hållas mellan oljekonsumentländerna och de oljeproducerande länderna, varvid man skall förbereda en ännu större konferens under våren. Dialogen håller alltså på att komma i gång. Jag vill bara hänvisa till den kompromiss som skedde när presidenterna i Frankrike och USA för någon tid sedan möttes på Martinique och som ju visar att det var nödvändigt att kompromissa också för Amerikas förenta stater. Jag skall inte upprepa vad jag har sagt tidigare här i kammaren och vad handelsministern har sagt om varför vi har gått med i energiklubben; det får vi tillfälle att diskutera senare i riksdagen. Men jag vill bestämt 7 framhålla att, som jag har sagt, några nya skyldigheter utöver dem som för oss är kända i det avtal som vi har skrivit under inte kan påläggas oss, eftersom nya skyldigheter för medlemsstaterna kräver enhälliga beslut. En del av de frågor som herr Takman tog upp i sitt inlägg hörde uppenbarligen till sådant som skulle kunna betraktas som nya förslag som kan komma fram vid förhandlingarna i IEP.

Herr talman! Utrikesministern och jag är eniga om att krig inte löser några problem. Jag tar fasta på det svar som utrikesministern gav till herr Olof Johansson i Stockholm i början av den här vårriksdagen och det klara ställningstagande som fanns där mot Kissingers uttalanden. Men när det gäller IEP:s funktion har jag hela tiden gått till den mest auktoritativa källan, nämligen till Henry Kissingers egna uttalanden, som är anmärkningsvärt öppenhjärtiga. I min framställning här har jag stött mig på vad jag kallar förarbetena till IEP, dvs. de uttalanden som har gjorts från Washington. Jag har också läst åtskilliga av de uttalanden med varningar mot en konfrontationspolitik som utrikesministern här hänvisar till och som har gjorts bl.a. av Frankrikes president Giscard d”Estaing. Men Giscard d ”Estaing förefaller ha ändrat sig. Frankrike skulle ju från början ställa sig helt utanför IEP, men det verkar som om det har skett en omsvängning, vad den nu kan bero på. Jag skall inte nu använda allt det material jag har. Jag utgår från att det blir en debatt senare, om inte regeringen är exceptionellt klok och inte låter den här förebådade propositionen bli av. Sverige har deltagit i de tre stora världskonferenser som ägt rum under 1974 och som sysslat med u-landsproblematiken: världslivsmedelskonferensen, den internationella befolkningskonferensen och FN:s sjätte extra möte om råvarorna. Så långt jag kunnat följa de svenska delegaternas framträdande vid dessa konferenser har jag fått ett mycket positivt intryck. De har framträtt med förståelse för de fattiga folkens kamp. Samma var förhållandet vid UNCTAD:s session i Chile under Allenderegeringens tid. Det har också varit en spirande officiell förståelse — jag säger spirande — i Sverige för u-ländernas krav på en ny internationell ekonomisk ordning, inte minst ett nytt internationellt valutasystem som skulle kunna dämpa verkningarna av den oerhört förödande prisutvecklingen. Det gäller alltså balansen mellan vad u-länderna får för sina råvaror och andra produkter och vad de får betala för sin import. Den snabba inflationen i de flesta kapitalistiska länder har överallt i u-länderna drabbat de fattigaste befolkningsgrupperna hårdast. Samtidigt har Världsbanken och andra organ under USA:s kontroll bidragit till ökade svårigheter för progressiva regimer. Jag vill nämna att utrikesministern i både årets och förra årets budgetproposition, som det numera heter, har vänt sig mot att dessa internationella organisationer — och här återger jag vad som står i årets budgetproposition — har inskränkt eller inställt sin kredit Nr 14 givning till länder som genomfört strukturreformer till förmån för be Tisdagen den folkningens flertal. 4 februari 1975 Men nu skall Sverige gå in i ett nytt sådant organ, som redan från I starten anges ha just den karaktär som utrikesministern och andra för Om USA:s hållning reträdare för den svenska regeringen kritiserat, inte sällan med mycket = till de oljeproducestor skärpa, under senare år. Jag kan inte se att detta organ — IEP —- = rande arabstaterna, har någon annan funktion än att sätta press på OPEC-länderna, att per = m.m. manenta exploateringen av u-ländernas resurser. Det är ett organ mot de fattiga folkens frigörelsesträvanden. Det är ett organ för en politik av gammalt imperialistiskt och neokolonialistiskt märke. Än finns det emellertid möjlighet, herr utrikesminister, för Sverige att dra sig ur denna ödesdigra historia, och jag vädjar till utrikesministern att överväga saken grundligt, tänka om och medverka till att denna koppling inte blir av.
Herr talman! Det är ganska svårt att diskutera med herr Takman, för herr Takman läser upp uttalanden av Förenta staternas utrikesminister och så säger han att det här är uttryck för IEP:s verksamhet. Ja, men det är det inte. Herr Takman måste skilja mellan uttalanden av dr Kissinger och meningsyttringar från det organ som har bildats med säte i Europa.

Ja, jag skulle kunna räkna upp många svenska initiativ i den vägen, och det glädjande är ju att den svenska riksdagen praktiskt taget enhälligt varje år dessutom anslår relativt stora belopp för att hjälpa fattiga länder och samverka med dem så att de skall utvecklas. Sverige är känt för det. Menar verkligen herr Takman att medlemskapet i det internationella energiorganet skulle innebära att vår politik gentemot de fattiga länderna ändras på något sätt? Jag har haft många samtal med representanter för både u-länderna och de oljeproducerande länderna — bl.a. arabländerna — sedan vi i november förra året beslöt oss för att underteckna avtalet, och det var bara i ett fall som det förekom en hård diskussion. Men också där tror jag att vi klarade ut den svenska ståndpunkten. I samtliga övriga fall har vi mötts av förståelse.

Man förstår att vi måste söka skapa garantier för vad som kan möta i krigstider —- och man bortser ingalunda ifrån möjligheten att sådana tider kan komma igen. Därför 73 är vi med och har alltid varit med i en internationell organisation som försöker fördela de i krigstider begränsade oljeresurserna. IEP är anslutet till OECD, alltså samma OECD som vi alltid har varit medlemmar i. Det samarbetet med OECD-länderna om en oljefördelning har vi varit med om många år utan att det har kritiserats, såvitt jag vet. Herr Takman kommer snett därför att han tror att det uteslutande är den amerikanska oljepolitiken IEP följer. Så är det inte.

Och det är bl.a. anledningen till att man inom OECD har skapat en särskild oljeklubb. Annars fanns ju systemet inbyggt i OECD. Och utöver detta är det fråga om ett informationssystem avseende den internationella oljemarknaden för att de olika länderna skall få en bättre kontroll över bl.a. de internationella oljebolagens prispolitik, skattepolitik och finanser. Detta är mycket positiva uppgifter, som vi kommer att vara med om. Dessutom skall man ha ett långsiktigt samarbete med producentländerna och u-länderna. Slutligen är det också fråga om att försöka gemensamt utveckla nya energikällor, någonting som vi här i Sverige också är mycket intresserade av, men där vi ännu inte har bundit oss på något sätt utan håller oss avvaktande. Det finns inga förslag ännu, utan vi avvaktar riksdagens beslut.

Herr talman! Utrikesministern säger att man skulle få kontroll över de multinationella bolagen genom inträde i IEP. Handelsminister Feldt var mera anspråkslös i den deklaration han gjorde när överenskommelsen undertecknades av regeringen i november. Han talade där om att man hade förhoppningar om att få ”insyn” i dessa oljebolags affärer. Jag tror att regeringen skulle lyssna till en del ekonomer som under många år sysslat med dessa bolag och som skulle kunna tala om hur illusoriskt det är att tro att någon enskild stat kan få insyn i, än mindre kontroll över, dessa multinationella giganter. Sverige är — jag har inte på något sätt förnekat det — beroende av oljetillförseln, och Sverige har på ett nästan ofattbart sätt varit beroende av de multinationella oljebolagen.

Det är visserligen mycket litet material som regeringen släppt ut om denna mycket allvarliga överenskommelse, men hittills har jag inte, vare sig i detta material eller i det svar som utrikesministern här har givit, kunnat finna någon som helst rationell motivering för att Sverige skulle vara med i IEP. Jag tycker att alla skäl — både de jag har dragit fram här och andra — talar mot ett svenskt medlemskap. Det är därför jag har så svårt att fatta att det är så angeläget med denna bindning till en ny organisation som jag inte kan se några som helst förtjänster hos.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att anställningsstoppet upphör vid Bollnäs verkstadsfilial och att erforderliga investeringar görs med det snaraste. Beträffande verkstadstjänsten vid SJ kan allmänt konstateras att den successiva moderniseringen av SJ:s lokoch vagnpark har medfört att behovet av underhåll minskat. Som exempel kan nämnas att de moderna lok SJ nu anskaffar kan rulla ca tio gånger så lång sträcka som de gamla loken mellan revisionerna. Nya godsvagnar kräver också betydligt färre revisioner än de äldre modellerna. Samtidigt som behovet av underhåll har minskat har verksamheten i SJ:s verkstäder rationaliserats. Som jag tidigare har framhållit i svar på enkel fråga angående SJ:s verkstad i Örebro är denna utveckling självfallet i sig positiv men den har fått till följd att viss överkapacitet uppstått i verkstäderna. För att få en så effektiv och rationell organisation som möjligt har SJ dels omfördelat arbeten mellan de olika verkstäderna, dels — genom naturlig avgång — successivt minskat arbetsstyrkan. Beträffande verkstaden i Bollnäs vill jag först nämna några fakta om verksamheten där. Verkstaden sysselsätter ca 135 personer, varav 30 är administrativ och arbetsledande personal och 105 är reparatörer. Vid verkstaden sker underhåll och viss nytillverkning av fjädrar, underhåll av truckar och traktorer och vissa andra småfordon samt tillverkning av bufferthylsor och vissa andra plåtarbeten. Några förändringar när det gäller underhåll och tillverkning av fjädrar är inte aktuell. Underhållsarbetena när det gäller truckar och traktorer har ändrats så till vida att det tidigare planmässiga underhållet ersatts med ett behovsprövat underhåll. För de spårbundna småfordonen av typ motordressiner och motortrallor kommer det planmässiga underhållet i Bollnäs att behållas t. v., men intervallen mellan underhållstillfällena ökas. När det gäller SJ:s behov av bufferthylsor tillgodoses detta sedan länge dels genom tillverkning i Bollnäs, dels genom köp utifrån. Med hänsyn till de nämnda förhållandena är några nyanställningar vid verkstaden i Bollnäs f. n. inte aktuella. De nyanställningar som på grund av pensionsavgångar m.m. kan bli aktuella på verkstadssidan kommer att ske vid de verkstäder som är direkt engagerade i lokoch vagnunderhållet.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

Det finns alltså fog för den oro som de anställda känner inför Bollnäsverkstadens framtid och som fackföreningen också givit uttryck för vid uppvaktningar både hos kommunikationsministern och hos SJ-chefen. Jag vill fråga om kommunikationsministern tycker att det sätt på vilket SJ-verkstaden i Bollnäs sköts från centralt håll är tillfredsställande. Är det försvarbart från personalsynpunkt? Är det tillfredsställande från företagsekonomisk synpunkt, och är det försvarbart ur arbetsmarknadsoch samhällssynpunkt? 1972 uppgav SJ:s centralförvaltning att det fördes vissa diskussioner om förändringar vid verkstaden som kunde bli aktuella vid strukturrationaliseringar av SJ:s verkstäder. En omorganisation skedde, som vi känner till, 1973. Men fortfarande förs från SJ ett slags låt-gå-politik när det gäller verkstäderna. Enligt uppgift räknar man med att 20 96 av verkstäderna skall avyttras för att erhålla en lönsam produktion. Jag förstår mycket väl att behovet av underhåll minskar allteftersom lokoch vagnpark moderniseras, och att verksamheten måste rationaliseras. Jag har också förståelse för att omfördelning av arbeten sker mellan olika verkstäder. Men vad jag inte förstår är varför man inte utnyttjar den överkapacitet som finns. Man har alltså lokaler, maskiner och arbete som skulle kunna utföras på verkstaden. Men ett anställningsstopp lägger hinder i vägen. Verkstaden har tidigare haft större och mindre beställningsarbeten i plåt och svets för industriföretagen i bygden. Enligt vad man uppger från näringslivet har den verksamheten varit av stor betydelse för industrin i bygden. De här beställningsarbetena har nu praktiskt taget upphört. Varför låter man inte verkstaden utföra de här arbetena, såsom spänningsglödgningar och annat arbete som det finns behov av, och som SJ-verkstaden har skött tidigare på ett välkänt bra och kvalificerat sätt? Såvitt jag kan bedöma vore det företagsekonomiskt riktigt. Om vi så ser situationen från personalsynpunkt är det klart att den nedbrytning som en stagnation ändå innebär måste upplevas som oroande och deprimerande. I sju åtta år har man haft anställningsstopp. Och man har en hög medelålder på de anställda — man räknar med att sex å sju man kommer att sluta varje år. Det är den naturliga avgången. Hur skall de kvarvarande då kunna känna trygghet? Måste de inte fråga sig: ” Vilka arbetsuppgifter skall dras in nästa gång? Är det jag som skall bli överflödig?” Fackföreningen har sagt sin mening om verkstadens möjligheter och framtid, och den tror på framtiden. Från företagsekonomisk synpunkt är den utveckling som sker inte tillfredsställande. Man har alltså lokaler, man har utrustning, man har kvalificerad arbetskraft, man har möjligheter till legoarbete för privata företag runt om i bygden, men man tar inte vara på dessa möjligheter. Genom anställningsstopp och otillräckliga investeringar medverkar SJ i själva verket till en negativ utveckling för verkstaden och till växande svårigheter. Och hur skall verkstaden kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig på marknaden och gentemot de övriga SJ-verkstäderna om personalstyrkan skall minskas så mycket? Man har ju de fasta kostnaderna som det gäller att utnyttja så effektivt som möjligt. Man blir inte konkurrenskraftig om man inte har samma möjligheter som andra företag att investera och nyanställa. Vi bör också se på utvecklingen vid Bollnäsverkstaden från arbetsmarknadsoch samhällssynpunkt. Arbetsmarknadsministern var nyligen i Gävleborgs län och konstaterade då att länet fram till 1980 behöver 17 000 nya jobb. Det fordras gemensamma tag för att skaffa fram de jobben. Vad som behövs är alltså en utökning av sysselsättningstillfällena och inte inskränkningar som vid Bollnäsverkstaden. Dessutom förutses för Bollnäsdistriktet under hela 1975 en vikande sysselsättningsnivå inom byggnadsverksamheten ned till den näst lägsta nivån sedan 1966. De reparationsarbeten som är nödvändiga på SJ-verkstaden skulle således om de utfördes medföra jobb även för byggnadsindustrin. Av svaret framgår, såvitt jag förstår, att det enda verksamhetsområde där förändringar inte är aktuella är underhåll och tillverkning av fjädrar. Beträffande bufferthylsorna är förhållandet det att Bollnäsverkstaden är ensam tillverkare i Sverige. Det är ett fint kvalitetsarbete som utföres där. Av de uppgifter jag har fått framgår att SJ tänker övergå till tillverkning av buffertar i Västtyskland, därför att det blir billigare och är mer rationellt. Jag vore tacksam för en kommentar av kommunikationsministern beträffande just den frågan. Jag finner det nämligen mycket allvarligt om ett statsföretag som SJ samtidigt som det erhåller medel från riksdagen söker sig utomlands med beställningar i ett läge där fler arbetstillfällen behövs här hemma och där SJ:s egna verkstäder har överkapacitet. Vi har alltså i Bollnäs en SJ-verkstad med lokaler och maskinell utrustning. Vi har, som jag sagt, en kvalificerad arbetskraft, och vi har ett bra läge vid norra stambanan. Det finns alla möjligheter att utöka verksamheten genom att ta emot legoarbeten från bygden omkring. Alla förutsättningar är således givna för en positiv utveckling av verkstaden. Jag vill fråga om kommunikationsministern verkligen inte kan medverka till att SJ-verkstaden i Bollnäs får den positiva utveckling som det finns förutsättningar för.

Herr talman! Jag har vid flera tillfällen under de senaste åren i riksdagen besvarat frågor och interpellationer som gällt SJ:s verkstadsrörelse eller andra verksamhetsgrenar vid statens järnvägar. Det är inte så länge sedan vi diskuterade verkstadsrörelsen. Det skedde i slutet av oktober i fjol, sedan herr Israelsson hade frågat mig vad jag tänkte göra med verkstaden i Örebro. Låt mig börja med att säga att statens järnvägar i dag har drygt 30 verkstäder. Alla som sysslar seriöst med dessa frågor är överens om att det i dagsläget är för många verkstäder. De anställdas organisationer, företaget självt och andra som kan betecknas som sakkunniga är överens om att vi har ett för stort antal verkstäder med det program som vi i dag och så långt man kan se framåt i tiden kommer att arbeta efter. I det läget är det angeläget att man på allt sätt och så snabbt som möjligt försöker komma underfund med hur denna viktiga fråga bör behandlas, naturligtvis främst ur de anställdas synpunkt men också ur berörda kommuners och andra intressenters synpunkt.

Jag är glad över att kunna säga att det i det fallet inte föreligger några skilda åsikter mellan mig och det fackförbund som representerar de anställda. Då vi haft att diskutera SJ:s verksamhet har vi ofta kommit att beröra frågan om verkstadsrörelsens anpassning till SJ:s verksamhet i stort. Det går tyvärr alltså inte att se på varje verkstad för sig och låta den leva ett eget liv, hur gärna man än skulle önska det. Hänsyn måste vid en samlad bedömning tas till övriga verkstäder och till omfattningen och arten av SJ:s totala underhållsvolym nu och i framtiden. Skulle en viss verkstad få utveckla sig expansivt enligt den uppfattning fru Jonäng och säkert många med henne har skulle det förvåna mig mycket om inte någon riksdagskollega från en annan verkstadsort snabbt gjorde sin stämma hörd. Summan av kraven från olika orter skulle innebära en överdimensionerad och ineffektiv verkstadsrörelse, som varken SJ, de anställda eller berörda kommuner skulle vara betjänta av. Frågan om den fortsatta verkstadsrörelsen och utvecklingen av den är givetvis en utomordentlig viktig fråga, där det på en gång gäller att i all möjlig mån ta till vara det kunnande och de resurser som har byggts upp och att vara öppen för de anpassningar som ändrade betingelser kräver. Det är därför glädjande för mig att när vi nu talar om dessa frågor som rör just Bollnäs kunna säga att sannerligen ingen möda förut har sparats för att diskutera detta. När jag läste fru Jonängs interpellation kunde jag inte undgå att göra den reflexionen att reaktionen kommer litet sent från fru Jonängs parti. Tag inte det som någon kritik utan bara som ett konstaterande av ått redan för ett år sedan började de första diskussionerna om Bollnäs verkstad där jag blev inkopplad. De materialiserade sig i en uppvaktning inför mig i fjol, där jag hade tillfälle att under ett flera timmars långt sammanträffande med partikolleger och fackliga företrädare från verkstaden gå igenom förhållandena mycket grundligt. Jag kan försäkra fru Jonäng om att vi då utförligt behandlade sysselsättningen vid verkstaden, personalsituationen, arbetsobjekten, arbetslokalerna, maskinparken och över huvud taget allt som fanns att diskutera. Det var en mycket framåtsyftande diskussion som jag sålunda hade med socialdemokratiska riksdagsmän och fackliga representanter. När jag nu går igenom fru Jonängs interpellation frapperas jag av att en stor del av den består av obekräftade påståenden. Jag har funnit inte mindre än sex eller sju punkter, där fru Jonäng inte är klar över om hon talar sanning eller inte. Fru Jonäng säger på ett ställe att plåttillverkningen vid Bollnäs verkstad, som enligt SJ:s centralförvaltning har relativt liten omfattning, kan komma att flyttas till någon annan verkstad. Fru Jonäng är alltså inte säker. Att bufferttillverkningen av allt att döma kommer att flyttas utomlands är också ett påstående som fru Jonäng inte är säker på. Det förefaller, säger fru Jonäng, som om SJ:s centralförvaltning söker styra utvecklingen i denna negativa riktning. ”Centralförvaltningen”, säger fru Jonäng, ”talar om den relativt ringa plåttillverkningen. Härvidlag föreligger av allt att döma från centralt håll en direkt styrning mot minskad plåttillverkning.” Jag skall inte citera mer ur interpellationen, men det är förvånande att fru Jonäng inte med ett ord har konstaterat vilket utomordentligt arbete som fram till nu ändå har gjorts från de anställdas sida.

Det är klart att fru Jonäng har all rätt att ställa frågan, vilket hon ju också gör. När kan man vänta sig något resultat? Låt mig då säga att jag inom den närmaste tiden kommer att kalla till mig på nytt de representanter som jag hade hos mig i maj i fjol. Hos mig ligger nämligen sedan den 12 december i fjol en framställning om en uppvaktning med deltagande från den fackliga sidan, socialdemokratiska riksdagsmän, partidistrikt, arbetarkommuner m.fl. Det blir en uppföljning äv de diskussioner som vi förde i maj i fjol, då vi gick igenom hela problematiken. Det arbete som jag har engagerat mig i sedan vi började de här överläggningarna har bestått i att jag vid täta kontakter med statens järnvägar har förvissat mig om att intresse där finns för en seriös diskussion om hela verkstadsrörelsen.

Då skall ni veta, fru Jonäng, att i det läget då fackförbundet på det här sättet har engagerat sig har jag också gjort mig underkunnig om att man är beredd att diskutera hela verkstadsrörelsen vid SJ utan något speciellt undantag. Då skall alla drygt 30-talet verkstäder diskuteras. Då skall en arbetsfördelning om möjligt arbetas fram. Jag säger detta med all respekt för att det är mycket svårt att hundraprocentigt för många år framåt sätta på pränt vad den ena eller andra verkstaden bör syssla med, vilka verkstäder som kan betraktas vara i farozonen och vilka som icke kommer att vara det. Men det är så viktigt att alla de verkstadsanställda vid SJ ganska snart får uppfattning om åtminstone huvudlinjerna för den fortsatta verkstadsrörelsen vid SJ, att det här arbetet bör bedrivas med all skyndsamhet. Detta är alltså vad som har skett i den här frågan och vad som kommer att ske under den närmaste tiden. I mitt svar till fru Jonäng gjorde jag ett försök att i någon mån tala om vad man redan nu kan säga om Bollnäsverkstaden, men jag erkänner gärna att jag inte påtar mig uppgiften att i ett interpellationssvar i dag kunna garantera hur det skall bli med just Bollnäsverkstaden. Det säger jag mot bakgrund av vad jag sagt alldeles nyss. Jag vill på nytt upprepa att en rad kontakter har tagits från de anställdas sida sedan vi första gången träffades och diskuterade den här frågan i fjol vår, ett kontaktarbete som f. ö. har letts av riksdagsmannen Alftin. Det arbetet kommer att fortsätta, och jag kan försäkra fru Jonäng att ingen möda skall lämnas osparad när det gäller att slutföra det på ett för de anställda vid Bollnäsverkstaden och även övriga SJ-verkstäder tillfredsställande sätt.

Herr talman! Det här var inte precis vad jag väntade mig av kommunikationsministern när han går upp i en interpellationsdebatt. Först angriper han mig därför att jag interpellerar. Jag är för sent ute, säger kommunikationsministern vidare och tillägger att det är för all del ingen kritik i detta. Men visst är det kritik. Vad är det annars? Jag blev överraskad över detta, det måste jag säga. Jag kanske inte borde ha blivit det, för jag har redan blivit angripen i den lokala socialdemokratiska pressen därför att jag blandade mig i det som jag inte hade med att göra. Men jag väntade mig inte en sådan kritik här. Jag kommer med obekräftade påståenden, säger kommunikationsministern, och han vet inte — eller det kanske är jag som inte vet — om jag talar sanning eller ej. Det är också ett rätt fantastiskt uttalande. Jag tycker att kommunikationsministern skulle uppskatta om jag inte är kategorisk i mina uttalanden utan bara återger de upplysningar jag har fått. Vad kommunikationsministern citerade nyss är upplysningar som jag har fått genom riksdagens upplysningstjänst. Där står dessa formuleringar, och jag går icke längre än vad de medger. Det har nämligen sagts så mycket i denna fråga att man verkligen kan undra — och det kanske finns större anledning för mig att göra det — vad som är sant eller inte sant. Jag förstår, och det har jag sagt tidigare, att en rationalisering måste ske av verksamheten vid SJ:s verkstäder. Jag förstår också att det behövs en samlad syn som innebär att man tar hänsyn till samtliga verkstäder. Men det har jag över huvud taget inte ifrågasatt. Jag har t.ex. inte opponerat mig när riksdagen tog beslutet om en ny verkstad i Östersund. Men detta hindrar ju inte att man bör kunna ta upp frågan om just Bollnäsverkstaden. Vad som är angeläget och aktuellt här är beställningsoch legoarbetena, och detta påverkar icke verkstadens förhållande till de övriga verkstäderna. Jag vill understryka att Bollnäsverkstaden ligger inom det allmänna stödområdet. Det kanske man också bör ha med i bilden. Jag har i tidigare riksdagsdebatter framhållit att jag anser att regeringen satsar alldeles för litet på Gävleborgs län. Det finns anledning att verkligen ta under övervägande att göra en satsning just när det gäller den här verkstaden. Varför skulle man inte utnyttja de möjligheter som finns till beställningsarbeten? "Sedan vill jag notera att jag inte har fått något svar på frågan om den tillverkning av buffertar som skall förläggas till Västtyskland därför att man anser det vara mera ekonomiskt och mera rationellt. Sker det i så fall därför att man tycker att arbetslönerna är höga i Sverige, eller vad kan det vara fråga om? Sedan är det en annan sak som oroar mig och som jag vill ta upp med statsrådet. Enligt uppgift som jag har fått från SJ centralt anser man Bollnäsverkstaden vara i så dåligt skick att en helt ny verkstad måste uppföras om man skall kunna bedriva en verkstadsrörelse där i framtiden. Det här stämmer inte alls överens med den uppfattning som den lokala företagsledningen har. Det stämmer inte heller med den uppfattning som fackföreningen har, och inte heller med det som jag har sett med mina egna ögon. Verkstaden är inte alls i så dåligt skick som här görs gällande. Plåtverkstaden är relativt modern, och truckverkstaden har bra lokaler. Verkstadsbyggnaderna är på det hela taget goda och relativt trivsamma. Undantaget är smedjan, som är inrymd i en gammal byggnad med väldiga utrymmen. Där arbetar tre fyra man och smedjan är inte tidsenlig. Det finns också en hel del annat som behöver åtgärdas, men den maskinella utrustningen är av god standard. Det finns hypermodern kapsåg och en motorverkstad som lika väl som verkstaden i övrigt kan ta emot mer arbete. Det finns hypermodernt provrum för motorer och det finns nybyggd matsal och nybyggda omklädningsrum. Men det behövs vissa investeringar för att man skall få en bättre arbetsmiljö: nytt tak i en av byggnaderna och diverse underhåll. Jag vore tacksam för en förklaring till vad SJ menar med sitt tal om att den framtida verksamheten förutsätter en helt ny verkstad. Har man från SJ centralt besökt verkstaden i Bollnäs? Om man inte gjort det skulle det kunna vara en förklaring till att man inte riktigt vet vad man talar om. Låt mig till sist bara säga: Det finns en fråga, herr statsråd, som jag upplever som mer angelägen än någon annan i mitt riksdagsarbete och som jag upplever ett större ansvar för än någon annan fråga och det är frågan om sysselsättningen. Jag gör det därför att jag vet och känner hur mycket den betyder för varje enskild människa. Jag vet hur viktigt det är att var och en av oss får ha ett arbete som kan ge oss en grund att leva på.

Herr talman! Jag har inte någonting att invända mot det som fru Jonäng senast framförde om behovet av att bevaka sysselsättningsfrågorna. Jag sade helt simpelt bara att fru Jonäng i den fråga som vi diskuterar i dag, nämligen frågan om SJ-verkstaden i Bollnäs, är ett år för sent ute jämfört med dem som tidigare kommit till mig från Bollnäs. Jag kan upprepa för fru Jonäng, så att det står helt klart, att det är ett år sedan vi började diskutera Bollnäsverkstaden med företrädare för de anställda i Bollnäs och med företrädare för mitt parti på Gävleborgsbänken. Och den upplysningen tycker jag inte att man skall hålla inne med, för varje månad är viktig när det gäller att diskutera sysselsättningen för de anställda även i Bollnäsverkstaden. Nu hade väl fru Jonäng inte upptäckt detta tidigare, och jag skall därför fortfarande inte kritisera hennes agerande. Till ett annat tillfälle kanske fru Jonäng infinner sig inte ett helt år utan kanske bara någon månad för sent. Låt mig också när det gäller verkstadsrörelsen vid SJ upprepa vad jag sade nyss. Vid varje verkstadsort, vare sig det är Örebro, Bollnäs Helsingborg, Notviken eller någon av de andra omkring trettiotalet som finns, får jag höra samma sak: Vi har lokaler och maskiner — varför utnyttjar ni inte detta? Mitt svar till dem, vare sig de kommer från den ena eller den andra delen av landet, måste bli detsamma som det jag givit i dag till fru Jonäng: Vi håller på att skapa oss en samlad bedömning av behovet av verkstadsservice vid SJ, och i det arbetet ingår Bollnäs som en viktig komponent. Vi skall alltså med all kraft driva detta arbete. När vi nu sedan så pass lång tid tillbaka som jag nyss sagt har etablerat kontaktnätet med de anställda, med de politiska företrädarna för regionen, med SJ och med de anställdas fackförbund menar jag också, att vi har skaffat oss ett bra underlag för den fortsatta diskussionen. Fru Jonäng är naturligtvis lika välkommen som någon annan att delta i den diskussionen på det sätt som den skall föras. Jag har bara velat underrätta fru Jonäng och kammarens ledamöter om att diskussionen är i full gång och att den debatt som vi för i dag så att säga ligger litet efter verkligheten.
Herr talman! Jag vill understryka vad jag sade tidigare, nämligen att frågan om SJ-verkstaden i Bollnäs och dess möjligheter och framtid för mig först och främst gäller sysselsättning och trygghet för dem som är anställda på verkstaden. Kommunikationsministern upprepar att jag är för sent ute. Jag vill bara tala om att jag har följt frågan kontinuerligt. Jag har en hel trave med papper i min pärm. Jag har begärt upplysningar, och jag har haft kontakt med arbetarna på verkstaden. Jag har ständigt förhört mig om utvecklingen. Jag vill också säga att en av centerpartiets ledamöter på länsbänken i viss mån berört denna fråga i en tidigare framställd interpellation. Jag vill konstatera att jag fortfarande icke har fått något svar på frågan om bufferttillverkningen skall flyttas utomlands och hur kommunikationsministern ser på detta. Jag vill understryka att jag anser att en sådan åtgärd icke är försvarbar. Jag har till yttermera visso i år väckt en motion om detta under den allmänna motionstiden.

Jag är glad att jag väckte min motion, eftersom jag tydligen inte får något svar från kommunikationsministern.
Herr talman! Nu har hela debatten till slut kommit att handla om bufferttillverkningen. Det är ju alldeles självklart — det behöver knappast sägas av mig — att vid de diskussioner, som vi hade i maj månad i fjol med de representanter som jag tidigare har talat om, ingick naturligen frågan om legoarbeten. Det hade varit märkligt om inte de som kan den här frågan hade tagit upp legoarbetena som en av de viktigaste punkterna. Nu är det inte bara att bestämma sig för det ena eller det andra, det vill jag gärna också ha sagt. Fru Jonäng talade nyss om, att hon medverkade vid tillkomsten av verkstaden i Östersund. Det fordras många legoarbeten till den verkstaden för att man skall få lokalerna fyllda med jobb. Vi vet inte hur mycket legoarbeten som behöver tas in till Östersundsverkstaden, men det rör sig antagligen om en stor del av den totala verkstadsproduktionen. Då är det värdefullt att lägga på minnet att här bör, i linje med den upphandlingskungörelse vi har i landet, möjlighet föreligga att lägga ut och ta in legoarbeten utifrån bl.a. de ekonomiska förutsättningar som det är tal om. Frågan om legoarbetena vid verkstäderna, inkl. Bollnäs, han alltså aktualiserats för mig för mycket lång tid sedan från Bollnäs, och i anledning av just det kravet kommer en utredning att göras för att vi skall få en klar bild av hela den verksamheten, Saken är redan expedierad och på gång. Det gör ju inget att fru Jonäng har motionerat om det här - men det var också för sent.
Herr talman! Kommunikationsministern vidhåller att jag är för sent ute. I motionen tog jag emellertid framför allt upp bufferttillverkningen utomlands, och den frågan har jag fortfarande inte fått något svar på.